Herr talman! Det är beklagligt om det i en del landsting inte har framgått hur man väljer sin husläkare. Det har ju funnits valfrihet och varit en strävan att låta folk fortsätta hos den läkare som man är van att gå till, om man nu vill fortsätta hos vederbörande. Berith Eriksson har gått hos samma doktor ganska länge. Men det finns ju områden, t.ex. glesbygdsområden, där man har haft läkare en vecka i taget. I exempelvis ett storstadsområde söder om Stockholm har en distriktsläkare stannat i genomsnitt tio månader på sin vårdcentral. Det har då varit litet si och så med kontinuiteten. Genom husläkarsystemet ingås ett kontrakt mellan patient och läkare som innebär att läkaren åtar sig att ställa upp på patientens behov och att läkaren värnar om kontinuiteten. Så till frågan om kostnadsmedvetenheten. En fördel med det här systemet är att en form av medicinsk revision byggs in. När denna har utvecklats helt och fullt bör läkaren ha god information om vad de olika åtgärder som vidtas kostar i pengar. Så har det varit med husläkarsystemet i t.ex. England.
Herr talman! Husläkarsystemet i England studerade jag i fjol somras. Det vore helt katastrofalt om vi skulle gå mot en sådan utveckling. Den typ av hälsocentraler som Barbro Westerholm nämner i sina exempel har säkert funnits. Men det har också funnits, och de var i växande, vårdcentraler av den typ som jag har nämnt -- det gäller då min egen vårdcentral. Mot bakgrund av den rapport som kom i går från Gävle och av de samtal som jag haft med läkarna på nämnda hälsocentral kan jag säga att det står fullt klart att man slår sönder fungerande vårdlag. Jag har bara uppgifter från en av Gävles vårdcentraler. Men gjorda undersökning gällde hela Gävleborgs läns landsting. Undersökningen visar att mer än hälften mådde väldigt dåligt till följd av införandet av husläkarsystemet i Gävleborgs län. Man måste således i den här diskussionen också fundera över om det inte hade varit vettigare att bygga vidare på just vårdlagsmodellen i stället för att införa hela den här tvångsbiten när det gäller husläkare.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt debatten om tvång. Det här innebär ju en lagstadgad valfrihet för patienterna. Jag har bott i England, och jag har utnyttjat systemet där. Jag har också studerat det vid ett flertal tillfällen och funnit klara fördelar. Visst finns det alltid skönhetsfläckar att polera bort i ett system av det här slaget. Men det engelska systemet infördes redan på 50-talet. Det har alltså kommit för att stanna, och det har visat sig vara väldigt omtyckt av patienterna. Systemet har inneburit att man också haft valfrihet när det gällt att välja husläkare med litet olika inriktning. Jag har inte läst rapporten från Gävleborgs län. Det är säkert viktigt att den kommer Husläkardelegationen till del. När ett sådant här system införs kan man säkert möta problem. Men de problemen är till för att lösas. Grundtanken om ett husläkarsystem är det dock inte något fel på. Det är genomförandet som kan ha brister här och var.
Herr talman! Först tackar jag Barbro Westerholm för hennes sakliga inlägg fritt från aggressioner. Det värmde verkligen. När det gäller de exempel som Barbro Westerholm här valde kan jag säga att det säkert hade varit möjligt att hitta värre uttalanden. Jag skall i alla fall bemöta Barbro Westerholm här. Tidigare trodde jag på husläkarsystemet. Jag trodde att det skulle bli en mycket stor andel privata husläkare. I dag vet vi dock att 80 % av husläkarna är landstingsanställda. Jag hade nog hoppats på motsatsen, dvs. bortemot 20 %
Herr talman! Jag skall bemöta den sista kommentaren. Det här är väl också kopplat till hur läkarkåren vill ha det. Såvitt vi förstår, efter att ha tittat på detta, vill många läkare vara kvar i det offentliga systemet. Men vi får väl se var vi på sikt landar.

Herr talman! Jag har med stort intresse följt dagens debatt och kommer nog inte att ägna särskilt stor del av mitt inlägg åt just husläkarfrågan. I stället skall jag tala litet grand om den svenska hälso och sjukvården, som under de senaste åren faktiskt har genomgått många positiva förändringar -- och då av en storleksordning som vi knappast har upplevt förut. De olika landstingen har valt sina egna vägar för att ge sin befolkning en god hälso och sjukvård. Gränser som förut förhindrat människor att söka vård i grannkommunen eller grannlänet har försvunnit. Effektiviseringar och ändrade rutiner har plötsligt brutit den långa perioden med långa köer där många människor i brist på vård inte överlevt. Exempelvis de s.k. Dagmarpengarna gav förutsättningar för en sådan här utveckling som gynnat de väntande i sjukvårdsköerna. Ett ökat samarbete mellan sjukvård och försäkringssystem har därmed visat sig gynnsamt. Nu kommer ytterligare möjligheter att utveckla detta samarbete genom den proposition som ligger på riksdagens bord. Centerpartiet har under det gångna året arbetat fram ett program för den framtida hälso och sjukvården. Hälso och sjukvårdslagens intentioner om en sjukvård väl fördelad över landet är ett grundkrav. Vi vill skapa ett stort inflytande för patienterna när det gäller vårdval. Tyvärr saknas det i dag en form av kvalitetsutvärdering av olika vårdinsatser på olika kliniker och vårdcentraler. Det är därför kanske svårt att tillfredsställa kraven på den valfrihet som vi eftersträvar. De olika försöken ute i landstingen har varit halvhjärtade, och de privata vårdalternativens marknadsföring har till stora delar bara berört tillgänglighet, lokalernas trivsamhet, personalens trivsel o.d. Detta har dock visat sig ge effekter, då den ökade konkurrensen också har medfört att de offentligt drivna vårdenheterna börjat känna sig mera medvetna om behovet av patienthänsyn, vad gäller både tillgång och tillmötesgående men också från tillgänglighetssynpunkt. Det fria valet har inneburit att de flesta har valt sin vård så nära arbetsplats eller hem som möjligt. Detta förhållande är i stort likvärdigt även i ett internationellt perspektiv. Centern står fast vid en offentlig finansiering av sjukvården. De förslag som föreligger rörande en sjukvårdsförsäkringslösning har vi inte kunnat acceptera. Över huvud taget anser vi att så få dramatiska förändringar som möjligt bör ske inom sjukvårdsorganisationen och finansieringen. För att kunna erbjuda en differentierad vård inom regionerna krävs nog ett befolkningsunderlag som inte bör understiga 250 000 personer. Att låta kommunerna driva sjukvården innebär enligt vårt synsätt att olika kommunalförbund skall ersätta dagens system med landsting. Detta skulle innebära ett minskat demokratiskt inflytande. Det vi inom Centern diskuterar är förändringar i de regioner som har förts fram i Regionberedningens förslag. Det innebär försöksverksamhet i vissa regioner, med förändrade gränser och med bibehållen beskattningsrätt för att finansiera sjukvården inom regionen. Centern anser att det bör finnas demokratiska system för fördelning av resurserna till vården. I många landsting prövas s.k. köp--sälj-system. Utvärderingar av effekterna av dessa försök finns ännu ej i någon större utsträckning. Många går också ifrån ett sådant system och ersätter det med ett annat sätt att klara produktionen inom vården. Alltför mycket av marknadskrafternas inslag i vården och alltför stora nedskärningar och staket kan om det vill sig illa förstöra vårt sjukvårdssystem. Besparingarna har hittills visat sig framgångsrika, men det finns uppenbarligen en smärtgräns. Ibland har brister i samarbetet mellan sjukvårdsinrättningen och kommunerna inneburit att äldre människor på ett orättfärdigt sätt fått åka runt mellan eget boende och en vårdplats. Sådana brister måste bekämpas. Vi får inte tillåta att sjukvårdens resurser används på detta förnedrande sätt. Mångfald och konkurrens skapar nya infallsvinklar, och vi anser att det ger möjligheter som inte utnyttjats tillräckligt tidigare. En ökad samverkan mellan vårdens olika huvudmän har jag delvis berört tidigare. Lokalt fungerar det väl på många håll men borde kunna göra det på alla orter. Där detta skett har rehabiliteringsåtgärder inneburit avlastningar för både akutsjukvård och primärvård. Patientens situation har också förbättrats då samverkande åtgärder har kunnat snabba upp ett återfrisknande. När nu husläkarlagen beslutats i riksdagen har de flesta landsting genom intensivt arbete och kanske till stora kostnader försökt att förverkliga möjligheterna till en familjeläkare eller husläkare. I dag kommer detta beslut att tas upp för en ny omröstning. Nydemokraternas vankelmod och populistiska vilja har med ens förändrat majoritetsförhållandet inför denna lag. Förtroendet för Leif Bergdahl saknas numera fullständigt. Jag kan inte annat än beklaga att de beslut som vi har fattat i riksdagen inte längre kan gälla. Förtroendet för riksdagen och politikernas arbete stärks inte av ett sådant beteende. Jag yrkar därför bifall till de reservationer till detta betänkande som är avgivna av regeringspartierna. I Västerbottens läns landsting har den socialdemokratiska majoriteten utan hörande av landstingsfullmäktige gått ut och bränt de brev som just skulle sändas ut rörande fördelningen av länsborna till husläkare. På fredag skall man avgöra vad husläkarreformen egentligen skall stå för. Vad kommer att hända där om riksdagen nu beslutar att bifalla vår reservation? Herr talman! När det gäller alla de personalgrupper som är verksamma inom sjukvården anser vi från Centern att det förebyggande arbete som distriktssköterskor och mödravårdspersonal gör är värdefullt och måste behållas. Ett utökat folkhälsoarbete med tonvikt på förebyggande insatser bör utvecklas. I det arbetet bör samverkan ske mellan kommuner och landsting samt med organisationer på den lokala nivån. Detta kan understödjas av arbete även regionalt. När det gäller det pågående utredningsarbetet i HSU år 2 000 har vi med förvåning upplevt att de två partierna Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har hoppat av under utredningens gång. Detta innebär ett naturligt avbräck i ett utredningsarbete. Trots detta planerar vi att komma med några betänkanden under våren. Dels föreligger ett stort internationellt material som förtjänar att finnas med i sjukvårdsdebatten, dels finns det anledning att söka lösningar för forsknings och utvecklingsarbetet inom sjukvården. Leif Bergdahl är ledamot i den utredningen men har tyvärr inte deltagit i arbetet med någon större intensitet. Förnyelsearbetet i landsting och kommuner med att hitta lösningar som förenar rättvis fördelning med mångfald och valfrihet måste fortsätta. Här bör huvudmännen tillåtas att utforma olika lösningar anpassade till lokala och regionala förhållanden, så länge systemen tillgodoser befolkningens behov av vård och patienternas grundläggande rättigheter. I detta betänkande behandlas även anslagen till Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. Jag har i en sjupartimotion krävt något som borde ha varit självklart, nämligen att Samarbetsnämnden för fördelning av statsbidrag till vissa nykterhetsorganisationer skall få samma status som andra samarbetsorgan som fördelar statsbidrag. Det gäller t.ex. samfundens fördelning av deras statsbidrag. Genom att revisorer finns utsedda borde denna fördelning kunna ske utan att pengarna först skall passera Folkhälsoinstitutet och sedan fördelas av samarbetsnämnden. Detta arbete bedrivs på uppdrag av regeringen, men tillåts alltså inte denna självständighet. I årets budgetförslag framgår det över huvud taget inte hur stort anslaget är. Detta kan jämföras med de anslag som fördelas genom Socialstyrelsen. Där anges för varje organisation vilka anslag som avses. Utskottet och även riksdagen anförde i fjol att man antog att regeringen övervägde vilka former dessa statsbidrag till nykterhetsrörelsens organisationer skulle få. Jag utgår från att detta anges i regleringsbrevet och att anslaget inte har minskat utan är lika stort som föregående år, närmare 18 miljoner kronor. Det är synnerligen osäkert för alla dessa organisationer att inte kunna planera för sin framtid, då dessa uppgifter saknas i budgetförslaget. Tidigare år har dessa uppgifter alltid funnits med, så att organisationerna redan i januari har kunnat planera för sin verksamhet. Samarbetsnämndens arbetssätt är reglerat enligt regeringens direktiv. Detta förfarande talar för att regeringen inte tagit detta uppdrag på fullt allvar. Jag förutsätter att regeringen tar hänsyn till dessa ståndpunkter när nästa budgetförslag skall förberedas. I sken av Alkoholkommissionens förslag, som lämnades förra veckan, borde naturligtvis anslagen till nykterhetsorganisationerna öka. Det krävs mycket förebyggande arbete på alla plan om vi skall kunna klara de påfrestningar som det innebär om alkoholpriserna sänks och tillgängligheten ökar. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 5, 6, 12, 13 och 14 som har avgivits av regeringspartierna och därutöver till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag lyssnade med förvåning på Karin Israelssons anförande. Å ena sidan innehöll det en argumentering som i stora stycken var emot den sjukvårdspolitik som den borgerliga regeringen står för. Å andra sidan yrkade Karin Israelsson bifall till de reservationer som de fyra regeringspartierna har skrivit. Detta är på något sätt symtomatiskt för Centerpartiets förhållningssätt till sjukvårdspolitiken. Jag vet att Centerpartiet i Landstingsförbundets styrelse har gått med oss på ett i princip likartat yrkande som det vi framställer här i kammaren när det gäller att avveckla husläkarlagen. Det vore naturligtvis bra om vi för den framtida valdebatten fick veta vilket ben Centerpartiet egentligen står på i den här frågan.
Herr talman! Vi har i Hälso och sjukvårdsutredningen i uppdrag att utreda tre olika modeller för den framtida hälso och sjukvården. Det kanske inte är någon hemlighet att Moderaterna står för en modell och att Folkpartiet och Centerpartiet står för en något annorlunda modell, med en förändring av nuvarande landstingsmodell. I ett sådant förändringsarbete finns det utrymme för de förslag som vi diskuterar i dag med husläkare och med en ökad valfrihet både för patienterna och för vårdgivarna. Jag vet att svensk sjukvård tjänar på att vi får en ökad konkurrens, både när det gäller vårdgivare och huvudmannaskap samt för att patienterna skall kunna få den bästa sjukvården. När det gäller husläkarförslaget är jag också medveten om att våra företrädare i Landstingsförbundet har en annan uppfattning. De har ändrat sig den senaste perioden. Men vi som företräder Centerpartiet i riksdagen företräder också regeringens linje i den här frågan och anser att det finns fördelar i ett husläkarsystem. Vi har tidigare i Centerpartiet talat om familjeläkare och en utformning som skall ge den här ökade valfriheten och en kontinuitet i läkarförsörjningen. Som glesbygdsbo har jag sett att husläkarförslaget har inneburit att vi har fått en helt annan spridning av läkarresurserna. Förut hade vi inte en läkare att välja på, nu finns det kommuner där vi har ett par läkare att välja emellan. Där finns också privatetableringar, vilket innebär att vi kan få specialistkompetens på betydligt närmare håll.
Herr talman! Karin Israelsson säger att det finns fördelar i husläkarsystemet. Det var i och för sig inte överraskande eftersom hon och hennes partikamrater har röstat för det. Men någon mer övertygande argumentation kunde jag inte upptäcka. Detta kan man mer tolka som: Härtill är jag nödd och tvungen. Det stämmer väl överens med de reaktioner som man möter hos centerpartister runt om i landet.
Herr talman! Under behandlingen av husläkarförslaget har Centerpartiet varit med och påverkat det förslaget i en riktning som gör att vi nu har accepterat det. Vi tycker att det är en godtagbar modell för att se till att vi får kontinuitet och en god läkarförsörjning. Vi beklagar att det arbete som nu pågår ute i landet skall slås sönder genom det beslut som eventuellt kommer att fattas här under eftermiddagen. För landstingens möjligheter till en god planering, och inte minst för att sjukvårdspersonalen skall känna en viss trygghet, behövs det en stabilitet från riksdagens sida när det gäller att stifta lagar och att sedan stå fast vid dem. Jag tror att den oron är det största bekymret för vår sjukvårdspersonal i dag. De vet inte vad som kommer att gälla i morgon. Det gör att de känner en mycket stor otillfredsställelse i sitt arbete. I husläkarlagen medges en stor frihet för varje huvudman, i det här fallet landstingen, att ordna för att husläkarorganisationen i det egna landstinget överensstämmer med de behov som man har i landstingsområdet. Det har också inneburit att vi har olika modeller och att verkningarna av dessa modeller slår mycket olika. Det är möjligt att den socialdemokratiska regin i Gävleborg har tillämpat husläkarlagen på ett sådant sätt att läkarna nu upplever det på det här viset. Men det skall vi inte beskylla riksdagen för. Den enskilda huvudmannen har kunnat organisera det på olika sätt. Den friheten finns.
Herr talman! Husläkarreformen har nu införts i många landsting till stora kostnader och under vånda. Det var vad Karin Israelsson sade. Sedan ställde hon en fråga till Ny demokrati om hur deras förhållande gentemot väljarna kommer att bli. Men jag ställde en fråga till Centerpartiet i mitt huvudanförande. Hur blir ert förhållande gentemot era förtroendevalda och era väljare? Det går en skiljelinje mellan Centerns riksdagsledamöter och Landstingspolitikerna är de som har det direkta ansvaret för sjukvårdsfrågorna. Sedan frågade Karin Israelsson vad som händer med Västerbotten om er reservation vinner i dag? Då vill jag fråga om det var ett uttalat hot i den valfrihetsyra som de borgerliga partierna pratar om i dag.
Herr talman! Jag får tacka för Berith Erikssons omtanke när det gäller de interna ställningstagandena i Centerpartiet. Jag har full förståelse för att landstingspolitikerna bevakar sina områden. Jag är inte alldeles övertygad om att våra kommunalpolitiker har samma uppfattning som våra landstingspolitiker i alla frågor. Det finns inte heller alltid en överensstämmelse mellan det vi tycker på riksplanet och det som tycks i andra politiska sammanhang. Det tror jag är något som de allra flesta partier får uppleva i de frågor där man går in och ändrar revir, driftsformer och liknande. Jag tvivlar inte alls på att Centerpartiet kan klara av den här diskussionen. Det kommer vi naturligtvis att göra. När det gäller Västerbottens situation tycker jag att man handlar oöverlagt. Vi har nu valt våra husläkare. Det har inneburit en ganska stor kostnad för landstinget att organisera den delen. Sedan bränner landstinget upp alla brev som skall gå ut till hushållen och tala om vilken läkare man har fått innan beslutet ens är fattat i riksdagen. Det är inget hot emot landstingspolitikerna hemma. Det är bara ett stort frågetecken som jag vill påtala för att belysa hur man hanterar de uppdrag som man har fått från riksdag och regering. Husläkarlagen gäller fortfarande. Den kommer att gälla till dess att regeringen har kommit med ett nytt förslag. Det sker troligtvis inte förrän till hösten. Fram till dess måste man arbeta efter de lagar och förordningar som gäller. Jag ifrågasätter därför socialdemokraternas sätt att hantera detta i hemlänet.
Herr talman! Detta är naturligtvis intressant för oss alla. Den här frågan kommer ju upp på Landstingsförbundets kongress i juni. Det blir ju en ledstjärna för kommande beslut. Sedan vill jag också passa på att påpeka att Vänsterpartiet röstade nej till husläkarlagen. Om inte er reservation vinner -- för då röstar vi inte med er för mer pengar -- kommer vi att rösta för att det skall finnas pengar under avvecklingstiden.
Herr talman! Det kanske inte är första gången som partier i Landstingsförbundet har haft en annan uppfattning än moderpartierna i riksdagen. Jag tror nog att vi skall kunna hantera det. Det kan vi nog diskutera internt i partiet. Efter dagens omröstning vet vi alla vad som har hänt. Då kan vi ta ställning efter det.

Herr talman! Det finns en reformprocess som haft större konsekvenser för svensk sjukvård än de allra flesta andra, men som sällan lyfts fram i ljuset. Det är 70-talets ändrade anställningsregler och anställningsförhållanden för dem som arbetar i sjukvården, i synnerhet för läkarna. Årsarbetstiden kortades successivt, och närvaron på arbetet blev alltmer söderstyckad genom lagar, förordningar och fackliga avtal. Belöning för att man arbetat extra många timmar per år togs bort. Svenska läkare har betydligt kortare årsarbetstid, i alla fall i närvaro av patienterna, än i de flesta andra västländer. Plikten att ansvara för en patient mera långsiktigt blev allt svårare att leva upp till. Det har blivit allt vanligare att föra över problem till en kollega. Den dåliga kontinuiteten är mycket kostsam och en mycket viktig faktor för låg kostnadseffektivitet just därför att sjukvården till stor del är kontinuerlig. Den kräver överförande av information till nästa man eller kvinna i stafetten. Den dåliga kontinuiteten är till mycket stor nackdel för patienten, för personalen och i vissa stycken även för läkaren. Det är t.ex. svårare att upprätthålla och utveckla kunnandet. Ett annat karakteristiskt drag för sjukvården på 70 och 80-talen var läkarbristen. Det var en anledning till att en del läkaruppgifter fördes över till andra personalgrupper. Vi har i Sverige en unik kvot mellan antalet läkare och antalet övrig personal i primärvården. Det är två--tre gånger fler övriga anställda per läkartjänst i Sverige jämfört med andra västländer. Det leder bl.a. till en risk för dubbelarbete och därmed ineffektivitet, och det leder till en risk för att patientunderlaget blir för litet om en person har ett för smalt verksamhetsområde. Husläkarsystemet är en god hjälp för att minska nämnda problem. Läkarna får och tar ett större ansvar för kontinuiteten. Det är till stor fördel för patienten. Effektiviseringar i primärvården underlättas. Vidare kan husläkarsystemet underlätta rekrytering av läkare till primärvården och till distrikt som tidigare haft stora problem att få läkare. Det har visat sig tydligt. Husläkardelegationen har nu konstaterat att det finns ett fullt antal husläkare i landet och vill skärpa dispensreglerna -- som bl.a. Bo Könberg nämnde. Det gör man med all rätt. Primärvården går mot en fortsatt utveckling i positiv riktning med idealt sett vårdcentraler med 3--4 allmänläkare -- husläkare -- där andra specialister eventuellt kan vara konsulter. Det blir ett gott samarbete med distriktssköterskor och andra inom primärvården liksom med berörda i kommunerna. Visst kan husläkarlagen kritiseras. Det motsatta vore orimligt. Men karakteristiskt tycks vara att vissa anser lagen vara alltför detaljstyrande. Andra anser att den är för litet detaljstyrande. Båda åsikterna finns inte sällan inom samma parti. Jag tror att det råder delade uppfattningar inom alla partier. Min uppfattning är att lagen i stort sett är ganska lagom. Den borde få fortsätta att gälla. Sedan får den fortsatta utvecklingen inom primärvården avgöra om lagen behöver ändras i någon mindre del senare. Ny demokratis agerande i denna fråga är svårbegripligt och upprörande. Ny demokrati vill avskaffa landstingen. Leif Bergdahl har ofta framhållit nackdelen med dubbelt huvudmannaskap för sjukvården. Han har ofta framhållit att landstingen har alldeles för stor makt över läkarna. Genom att rösta för avskaffande av husläkarlagen ges landstingen ökad makt igen. Det blir bl.a. en risk för försämrade möjligheter till konkurrensneutralitet mellan privata och landstingsanställda läkare. Husläkarsystemet är under genomförande. Förslaget att nu upphäva lagen har vållat starka reaktioner bl.a. inom Läkarförbundet. Förbundet har tidigare kritiserat lagen. Av ledaren i senaste numret av Läkartidningen framgår följande: Att fortsätta med den politiska cirkusen i riksdagen vore ett svek mot både medborgarnas tillgång till en god primärvård och de involverade läkarnas arbetssituation. Distriktsläkarföreningens ordförande är upprörd: Sjukvården måste hanteras seriöst. Som det verkar nu kan man inte lita på politikerna. Läkarna behöver arbetsro. Arbetssituationen blir helt omöjligt för dem om politikerna skall ändra förutsättningarna gång på gång. Herr talman! Det kan rimligen inte vara en procentsiffra i en specialisttaxa som gör att Leif Bergdahl och andra i Ny demokratis riksdagsgrupp gör ett lappkast -- även om det har framstått så inför massmedia. I så fall kan man inte skilja på huvudsak och detalj, på huvuddiagnos och bidiagnos. Det är allvarligt och ansvarslöst i en så viktig fråga som denna i rådande läge. Vad är den verkliga orsaken till att Leif Bergdahl och company aviserat ett lappkast, går emot en tidigare överenskommelse och tänker rösta mot ett beslut som de tidigare röstat för? De positiva effekter och tendenser som redan nu kan ses under införandet av husläkarsystemet borde ligga i Ny demokratis politiska inriktning; förbättrad kontinuitet, förbättrad effektivitet, förbättrad rekrytering av husläkare, distriktsläkare och allmänläkare till glesbygden. Landstingens makt minskas något i denna sektor, bara det inte blir en alltför divergent organisation i olika landsting, och samtidigt ges landstingen möjlighet att anpassa systemet till egna behov. Vad är det som har hänt som gör att Leif Bergdahl och company byter fot och sätter sin politiska heder på spel? Vad är den verkliga orsaken? Det går endast att spekulera. Objektiva, registrerbara fakta saknas.

Herr talman! Pontus Wiklund argumenterar mot de snabba kasten i sjukvårdspolitiken på samma sätt som andra borgerliga företrädare har gjort. Då vill jag på nytt erinra om att det hade sannolikt varit möjligt att nå en överenskommelse om det hade funnits en vilja att nå en överenskommelse med ett brett parlamentariskt stöd. Men någon sådan vilja har inte kunnat upptäckas. Det leder naturligtvis till dessa konsekvenser när alternativen ställs mot varandra och det inte sker en gemensam diskussion. Vidare vill jag ta upp kds inriktning. Kds gick till val på att ge mer resurser till vård och omsorg. Det har kds fått backa tillbaka från. Det är på sitt sätt uppseendeväckande när en del av pengarna används till att skapa byråkrati i stället för att gå till vård och omsorg. På något sätt hänger inte kds politik ihop på det området heller. Det är väl något långsökt att ta husläkarlagen till intäkt för att vi nu inte har någon egentlig läkarbrist längre. Den utvecklingen såg vi klara tendenser till innan lagstiftningen beslutades i riksdagen. Det har mer att göra med det faktum att sjukvårdssektorn inte har expanderat på senare tid på samma sätt som tidigare år.
Herr talman! Förvisso har det varit snabba kast. Jag tycker också att det har gått litet för fort under senare år. Men det beror på det utgångsläge som rådde när denna regering tillträdde. Det beror också på att vi på grund av minskade resurser har varit tvungna att snabbt få en bättre kostnadseffektivitet. Här kommer också kds tal om ökade resurser in. Det är riktigt att vi lovade att arbeta för att öka resurserna. Men den bedrövliga ekonomi som stat, landsting och kommuner snabbt visade sig ha, har gjort att vi har varit tvungna att ta en annan linje, nämligen att arbeta intensivt för ökad kostnadseffektivitet. Jag menar att husläkarreformen är ett led i detta. Primärvården har, i viss mån, inom vissa områden varit litet skyddad från denna effektivisering som man annars arbetar så intensivt med inom sjukvården. Husläkarsystemet underlättar effektivisering även i primärvården. Beträffande frågan om att rekrytera läkare till primärvården. Det är alldeles riktigt att det håller på att bli ett läkaröverskott. Men det karakteristiska för husläkarsystemet är att det är lättare att få läkare till distrikt där det tidigare har varit stora svårigheter att rekrytera. Det blir en bättre spridning på läkarna. Det ser vi som en mycket stor framgång.
Herr talman! Utgångsläget var att det rådde en resursbrist i statens, landstingens och kommunernas kassakistor. Det är naturligtvis uppseendeväckande när kds i stället för att förstärka resurserna deltar i det skattesänkningssystemskifte som den borgerliga regeringen har iscensatt.

Herr talman! Nog får man väl misstänka att Hans Karlsson lider av argumentnöd om det ämne vi faktiskt borde diskutera när han i stället kommer in på den allmänna ekonomiska politiken. Jag kan upprepa det många har sagt tidigare. Vi har ett ansvar för hela Sveriges ekonomi. Vi har ett ansvar för den svåra arbetslösheten som finns. Vi måste få i gång Sverige ekonomiskt och skapa arbetstillfällen. Då krävs det även vissa förändringar i skattesystemet.

Herr talman! Vi har talat om husläkeriet och en del om politisk heder. Jag skulle i detta ärende vilja gå in på det senare ämnet. Ny demokrati har hittills stått vid sitt ord. Vi har aldrig brutit någon överenskommelse, vad som än sagts om det. Delpensionsfrågan är ett sådant exempel. Vi gjorde upp med regeringspartierna för snart ett år sedan om husläkeriet. Vi fick igenom en del av våra ändringsförslag -- jag tror det var tre av fyra. Ett handslag beseglade den uppgörelsen. För handslaget stod från vår sida Leif Bergdahl. Så kommer vi till verkställandet av husläkarreformen, och i dag har de flesta av oss runt om i landet redan valt husläkare. Hela Sverige har ställt om, i varje fall mentalt, men snart vet väljarna bara att man inte kan lita på sina politiker. I detta läge grips vår egen ledamot i socialutskottet plötsligt av någon sorts nypåkommen klarsyn. Utan att ha andats om det t.ex. till utskottets kansli eller sin egen riksdagsgrupp ställer han sig bakom en socialdemokratisk motion, som inte ens socialdemokraterna själva hade tagit på allvar. Sossarna tappade hakan. Också jag gjorde det, trots att min haka är ganska stor, men jag tänkte att vi väl ändå skulle slippa att se detta. Sedan granskades och ändrades inte detta agerande av riksdagsgruppen, vilket är illavarslande. På min tid som gruppledare hade vi alltid goda skäl för vårt agerande. Nu behövs inte det, utan det liknar mest ett ''hawaii-lir'', med voteringar i pausen. När Harriet Colliander som gruppledare fick höra talas om Bergdahls nya infall hade hon i detalj kunnat kontrollera med utskottskansliet vad som hade skett. Det är så man måste göra i sådana här fall. Utskottskansliet är i sådana här frågor något mera bevandrat än riksdagsman Bert Karlsson från Skara, som är rådgivare i ärendet. I stället skall nu mina f.d. polare, efter att internt ha varit mycket kritiska mot agerandet från sin egen representant i utskottet, rösta för tokigheterna. I det här läget tycker jag faktiskt att de nydemokratiska riksdagsmännen får kamma till sig. Sunt förnuft, personlig frihet, hänsyn till andra, privatisera staten, lägg ned landstingen och rationalisera kommunerna -- det var sådant som vi gick ut till väljarna med. Vi sitter här som riksdagsmän därför att vi hade ett bra program, som jag själv i hög grad har varit med om att utarbeta. Jag kan garantera att de som valde in oss inte gjorde det för att vi skulle delta i något politiskt mygel, i någon SIFO-taktik eller i löjliga hugskott. De ville rösta på företrädare för vilka ett handslag räcker för en uppgörelse, personer som kör med raka puckar och inte med några slingerbultar. Ny demokrati skall givetvis stå för sina avtal, och de som inte gör det borde skämmas. Men i stället kan det i dag bli så att de som står för träffat avtal -- t.ex. jag själv -- får skämmas över över vad det egna partiet försöker ställa till med. Vi har här hört att man inte ens själv kan reda ut eller förklara skälen till sitt agerande. Man har gjort pytt i panna av dem som har försökt att försvara detta egendomliga agerande från vår sida. Kom ihåg att vi allihop sitter här med ett personligt ansvar i Sveriges riksdag! Observera också att det som man nu föreslår skall röstas bort är sådant som man själv förut har suttit och röstat fram! Vi attackerade ute på gator och torg politikens idioti, och nu skall vi själva ställa oss bakom något liknande. Det är dags för ridå, herr talman! Jag vill också säga till alla intresserade, inklusive företrädare för pressen, att det ibland påstås att jag har sparkats eller något sådant. Jag har inte sparkats, men jag har avgått, och nu kanske en del av er börjar förstå varför.

Herr talman! Betänkandet ''Socialpolitik -- inriktning och anslag'', som vi nu debatterar, berör många frågor. Den fråga som jag vill lyfta upp handlar inte om husläkare utan om missbruk av anabola steroider. Debatten kring anabola steroider och missbruk av testosteron är relativt ung i vårt samhälle, men problemen är långt ifrån nya eller okända. Redan i slutet av 1800-talet dök de första fallen av missbruk av anabola steroider upp inom cykelsporten i Frankrike. Sedan dess har spridningen av preparaten ständigt ökat, och tillgången till medlen har varit stor. Hittills har problem med missbruk av anabola steroider till största delen tillskrivits idrotten. Ära, pengar och hjälteroller har hägrat så högt att många använt de medel som står till buds för att försöka nå toppen av eliten. På idrottsarrangemang runt om i världen i dag testas både män och kvinnor innan tävlingarna för att arrangörerna letar efter spår från preparaten. Då och då upptäcks också missbruk. Ingen av oss här har väl ännu glömt Ben Johnson i Kontrollerna är effektiva, men den tekniska utvecklingen och möjligheten att komma runt kontrollerna gör att själva missbruket fortfarande har ett försprång jämfört med de tester som görs, även om utvecklingen av testerna knappar in på försprånget. Syftet med kontrollerna är gott, då dessa syftar till att bygga upp ett så heltäckande kontrollsystem att idrottsutövaren avskräcks från att dopa sig. Risken att blir ertappad skall vara stor, och straffet för den som ändå dopar sig skall vara kännbart. De som missbrukar anabola steroider måste ställas inför frågan: Är det värt riskerna? Men spridningen av anabola steroider har nu vuxit långt utanför idrottens gränser. Unga och friska människor, oftast pojkar, experimenterar alltmera med sina kroppar för att se större och starkare ut. Är det så, som man i Forskningsrådsnämndens tidskrift Källa nr 43, ''Liten, större, störst'', funderar kring: att muskler ger makt i en maktlöshetens tid -- med massarbetslöshet och ökad internationell oro? Eller har problemen andra rötter och handlar om samhällets normer eller brist på normer och om den unga människans famlande efter identitet? Misstankarna och teorierna är många, men vi vet nu att missbruket har spritt sig i allt vidare kretsar och blivit ett omfattande samhällsproblem, som kryper allt längre ner i åldrarna. På annonspelare och i reklam glorifieras stora män med platta tvättbrädsmagar och svällande muskler. De nya mansidealen är inte enkla att leva upp till, och framför allt tar det lång tid, om man över huvud taget lyckas. Att försöka hitta genvägar till grova armar och svällande ben blir för många naturligt. Visst har vi tidigare haft stora och starka förebilder i vårt land. Problemet nu är att det här ''biffiga'' mansidealet slår igenom samtidigt som det väller in billiga och lättillgängliga dopningspreparat i landet, framför allt från de f.d. östländerna. Det finns ett utbud och en stor efterfrågan. Under det första halvåret 1993 beslagtog den svenska tullen fyra gånger så mycket anabola steroider som under hela 1992. Praktiskt taget all hormondopning i vårt land beror på olaglig införsel i landet. Det finns i dag många professionella smugglare, som säljer anabola steroider vid sidan av annan drogförsäljning. Preparaten är inte bara lättillgängliga utan också mycket billiga. skolungdomar i Falkenberg att 10 % av pojkarna mellan 15 och 16 år använt anabola steroider. Man räknar med att det nu finns mellan 50 000 och 100 000 missbrukare i vårt land. I dag är det förbjudet att försälja och inneha anabola steroider. Men det är fortfarande tillåtet att bruka medlet. Då Polisen gör ingripanden i fall där den har anledning att tro att det kan finnas missbruk av anabola steroider med i bilden är dess möjligheter att utreda det obefintliga. Den har ingen laglig rätt att t.ex. ta urinprov eller blodprov för att hitta spår av ämnet. Allt oftare har Polisen anledning att tro att missbruk av anabola steroider ligger bakom andra våldsbrott, och misstankarna ökar i takt med att bruket sprider sig. Inom forskningen växer intresset för de många gåtor som är förknippade med missbruket. Kan anabola steroider ge personlighetsförändringar och förvandla en helt vanlig, normalbegåvad kille till en våldsverkare? Skapar missbruket beroenden som kan jämföras med det som narkotika, nikotin och alkohol skapar? Är missbruket av anabola steroider pojkarnas version av flickornas anorexi -- en kroppsfixering som för pojkarnas del kännetecknas av en brinnande önskan att bli större, och helst störst? Redan nu vet vi att många av dem som börjat missbruka anabola steroider senare övergår till att missbruka annan narkotika. Steroiderna gör att man känner sig sömnig och slö, och för att orka träna så mycket som man vill träna och för att bli piggare tar man amfetamin. Och precis som narkotikamissbruket blir missbruket av anabola steroider sin egen motivation. För att uppnå samma effekt måste man öka doserna allt eftersom tiden går och beroendet ökar. Vad en lång tids missbruk av anabola steroider leder till med kroppen är ännu svårt att säga. Men vi vet i dag att höga doser av anabola steroider påverkar flera faktorer i vår kropp som leder till både hjärt och kärlsjukdomar. Det ökar risken för diabetes och högt blodtryck, det ger tecken på leverskador, det ökar riskerna för cancer, det kan ge impotens och ibland t.o.m. sterilitet. Missbruket av anabola steroider, precis som missbruk av alkohol och narkotika, förstör unga människors liv och begrepp om vad som är rätt och fel, vad som är viktigt och vad som är det verkliga livet. I den motion som jag har väckt tillsammans med Widar Andersson och Martin Nilsson vill vi få en kriminalisering också av bruket av anabola steroider. Vi vill det därför att missbruket i dag inte alls bara handlar om ett problem inom idrottsrörelsen, som den själv måste hantera. Tvärtom, idrottsrörelsen kan till viss del upptäcka dem som är engagerade hos den och som missbrukar medlen, och det är bra. Men problemet är så mycket större än så och är därför ett gemensamt samhällsproblem för oss. Vi skall inte acceptera missbruk i vårt land. Vi vet att en passiv hållning till missbruk av olika slag gör att gränser sprängs och passeras, att vi lär oss att tåla mer och mer och så småningom i värsta fall slutar uppröras. Det är viktigt att vi säger ifrån och att vi på allvar tar tag i de problem som finns runt omkring oss. Eftersom anabola steroider nu missbrukas på samma sätt som annan narkotika, att syftet inte alltid är att orka prestera mera inom sin idrott utan bara att se större ut, har det blivit ännu mera angeläget att vi har samma regler som för annat missbruk. Om Polisens arbete mot missbruket skall bli verkningsfullt, måste den ha medel och möjligheter att ta reda på om det finns ett bakomliggande missbruk av anabola steroider vid misstänkta fall som den kommer i kontakt med. Om hotet mot de missbrukande att åka fast skall ha någon verkan, måste de som missbrukar naturligtvis veta att det kommer att bli mycket besvärligt, att straffet kommer att bli så påtagligt att de skall tycka att det finns skäl att låta bli. När drömmen om att få stå högst på prispallen, om att få vara störst i skolan, om att få tillgång till de stora vinstpengarna, om att få vara starkast i ett bråk, om att få inge respekt väger tyngst, kommer det aldrig att finnas någon anledning att låta bli medlen. Hotet om påföljder för dem som använder anabola steroider måste vara tydligt. Anabola steroider är ett läkemedel och skall bara användas efter läkares rekommendation och under deras kontroll. En kriminalisering av bruket är nästa naturliga steg i arbetet för att minska det totala missbruket i vårt land. Det förebyggande arbetet mot missbruk handlar om alla ungas möjligheter till ett hyggligt liv, ett liv utan droger och beroenden som skapar tvångstankar och begär som står över vänner, familjen och kärleken. Det finns mycket kvar att ta reda på kring anabola steroider och de olika biverkningar och konsekvenser som medlet för med sig. Det är viktigt att forskningen fortsätter med det. Men vi vet redan i dag tillräckligt mycket som är starka skäl nog att låta missbruket av anabola steroider lyda under samma lagstiftning som annan narkotika. Herr talman! I väntan på ännu en utredning kommer missbruket att fortsätta att sprida sig, till vanliga unga människor som i längtan efter något som de inte har försöker hitta genvägar till förverkligandet av sina ideal och drömmar. På vägen dit både förstör de sig själva och gör andra illa. Det är slöseri med folk att låta det fortsätta, och det är inte ett sådant samhälle som vi vill ha. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår motion

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till de två socialdemokratiska reservationerna 8 och 9, som rör äldreomsorgen och handikappomsorgen. Äldreomsorgen är ett viktigt område, därom är vi nog alla överens. Väldigt många människor, 325 000, får del av de tjänster som ges inom äldreomsorgen, varav ungefär 250 000 får sina tjänster från hemtjänsten. Det kostar ungefär 50 miljarder om året. Samtidigt vet vi att behovet av tjänster -- hemtjänst, ålderdomshem, särskilda boendeformer -- sannolikt kommer att öka under resten av 90-talet, därför att andelen äldre äldre ökar, och det är de som har de allra största behoven. Hur möter man då den utvecklingen i Sverige i dag? Jo, resurserna minskar för äldreomsorgen. Det avsätts en miljard mindre i resurser under 1993, och sannolikt fortsätter minskningen under 1994. Joakim Ollén, har sagt att i den planering som ligger mellan 1992 och 1995 kommer resurserna till äldreomsorgen att minska med 7 %. Som jag sade, ökar samtidigt antalet äldre. Vad blir följden av det här? Jo, följden blir sannolikt en sämre äldreomsorg, vad avser både kvalitet och omfattning. Vi har redan sett en del av konsekvenserna. Det står i den borgerliga majoritetstexten att bland dem som får hemtjänst ökar andelen personer över 80 år. Det är möjligtvis sant, men samtidigt skall man då veta att antalet 80 åringar som får hemtjänst nu minskar, i jämförelse med hur det var för några år sedan, likaså andelen av dem som är över 80 år. Vilka är det då som får mindre hjälp? Jo, framför allt lågutbildade och kvinnor. Vi har begärt i vår socialdemokratiska reservation att regeringen skall göra en analys av det här. Hur kan det komma sig att de som har den sämsta hälsan, nämligen de lågutbildade och kvinnorna, får mindre hjälp nu när resurserna tryter? Jag tycker att det är rimligt att göra en sådan analys, för att sedan kunna lägga fram förslag om hur man skall fördela resurserna på ett rättvisare sätt än vad som görs i dag. Detta har inte den borgerliga majoriteten gått med på. En annan sak som man slås av är att det är väldigt olika i olika kommuner i Sverige. Det skiljer sig mellan norr och söder, men inte bara det. SKTF visar att det också finns en avsevärd skillnad mellan moderatledda kommuner och socialdemokratiskt styrda kommuner. Det förvånar inte mig. Moderaterna prioriterar inte äldreomsorgen, det har jag lärt mig under min politiska gärning, och det visas i den undersökning som SKTF har gjort. Däremot är utvecklingen en annan i de socialdemokratiskt styrda kommunerna, generellt sett. Det borde mana till eftertanke hos de övriga borgerliga partierna. Går det att bedriva en god äldreomsorg ihop med Moderaterna? Jag tycker att verkligheten, utifrån SKTF:s undersökning, visar att det inte gör det. Moderaterna prioriterar inte äldreomsorgen. Ädelreformen genomfördes med ganska knapp majoritet här i kammaren. Den var en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet. Det har i allt väsentligt blivit en bra reform. Det var nödvändigt att samla ansvaret för äldreomsorgen för att vi skulle kunna möta 90 Det viktigaste är att byggandet av särskilda boendeformer har ökat, men också att en hel del av de medicinskt färdigbehandlade har kunnat tas om hand i lämpligare vårdformer. Allt är inte fullföljt. Det ligger fortfarande folk kvar på medicinklinikerna som inte borde ligga där. De borde i stället få del av kommunens äldreomsorg. SKTF har också pekat på det. Mot bakgrund av de nedskärningar som sker är det svårt för kommunerna att möta upp och fortsätta den positiva utveckling som kom direkt efter Det finns ett par andra områden som inger betänkligheter. Det är områden där det fortfarande råder en oklar ansvarsfördelning. Ett sådant område som vi pekar på i vår motion är rehabiliteringen. Det är viktigt att ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting vad gäller rehabiliteringen klargörs för att den inte skall försvinna i det gränsland som finns. Jag har pekat på de nedskärningar som sker inom äldreomsorgen. De påverkar också en annan väsentlig del, nämligen anhörigvården. Vi vet sedan länge att anhöriga gör en stor insats inom äldreomsorgen. Utvecklingen under de senaste åren tyder på att vi sliter alltför mycket på de anhöriga. Det rör sig nämligen om ett samspel mellan samhällets insatser och de anhörigas insatser. Det behövs avlastningsplatser. Om anhöriga skall kunna orka med måste de ha tillgång till avlastningsplatser. Det skall finnas ordentligt utbyggd dagverksamhet för att anhöriga skall kunna orka med. Mycket tyder nu på att detta nödvändiga samspel mellan anhöriga och den kommunala äldreomsorgen inte alltid fungerar tillfredsställande beroende på de nedskärningar som sker ute i kommunerna. Jag kan tänka mig hur kommunerna resonerar. När man har ont om pengar och ser att det finns anhöriga läggs en för stor börda på de anhöriga. Jag tror att det är en dålig strategi, därför att man sliter ut dem. Till sist blir det samhället som får ta hela ansvaret. Man borde se över denna problematik. Anhöriga gör en ovärderlig insats, och det är frågan om den egentligen kan öka mer volymmässigt. Jag vill säga något om valfrihetsrevolutionen, som de borgerliga pratade om. I praktiken har denna valfrihetsrevolution handlat om privata alternativ. Man har öppnat för privata producenter. Det har rört sig om ett ovanifrånperspektiv när det egentligen borde har rört sig om en valfrihetsrevolution utifrån medborgarnas perspektiv. Man borde låta medborgarna välja vilka alternativ de tycker är bäst utifrån sina utgångspunkter. Jag tror inte att medborgarna uppfattar att det har hänt inom äldreomsorgen. Tvärtom har nedskärningarna inneburit sämre valfrihet. Det har funnits privata alternativ redan tidigare. Socialstyrelsen har tittat på hur man har handlagt de privata entreprenaderna ute i våra kommuner. Där finns omfattande brister. Jag skall läsa högt: ''Socialstyrelsen har granskat ett 50-tal avtal som slutits med entreprenör som åtagit sig att driva särskilda boendeformer. Avtalen kommer främst från storstadsregioner eller större städer. Granskningen visar att avtalen i många avseenden är bristfälliga främst ur rättssäkerhetsaspekten. Mest uppseendeväckande är bristen på krav på insyn, kontroll och kvalitet i entreprenadverksamheten samt planer på uppföljning av verksamhetens överensstämmelse med gällande lagstiftning och mål för äldre och handikappomsorgen. Inte heller berörs länsstyrelsens tillsyn annat än undantagsvis. Uppgifter saknas oftast om vem som ansvarar för omprövning av biståndsbeslut, när ett behov förändras, vem som ansvarar för dokumentation och hur handlingarna skall förvaras. Sekretess och tystnadsplikt regleras långtifrån alltid. Få avtal innehåller krav på vilken utbildning och kompetens som erfordras för att utföra arbetsuppgifterna. Avtalen förnyas som regel automatiskt utan egentlig utvärdering av verksamheten. I några fall var avtalstiden anmärkningsvärt lång -- upp till 10 Vi har pekat på de här problemen gång efter annan. Nu pekar också Socialstyrelsen på dem. Vad ämnar regeringen göra? Det är väl ingen tillfredsställande situation? Det kan knappast vara det om man inte kan följa upp, om man inte har någon insyn och om man inte vet hur kvaliteten i dessa alternativ är. Till sist vill jag säga litet grand om handikappolitiken. Vi är överens om den handikappreform som genomförs. Det är en oerhört viktig reform, men den är inte allt. De generella insatserna ligger i botten på handikappolitiken. Det finns oroande tendenser ute i kommuner och landsting för tillfället. När man ökar klasstorlekarna och barngrupperna på dagis, försämrar kollektivtrafiken och försämrar färdtjänsten minskar möjligheten till integrering i barnomsorgen och i skolan och möjligheterna för barn med funktionshinder att kunna delta i verksamheten på så lika villkor som möjligt. När färdtjänsten och kollektivtrafiken försämras minskar möjligheterna att delta i idrott, kultur och vettiga fritidsarrangemang. Det är just det som händer i inte bara en utan väldigt många kommuner. Det tillhör också den samlande handikappolitiken. Visst är de individuella åtgärder vi har genomfört positiva, men vi måste se till helheten när det gäller handikappolitiken! Där finns också en annan, tyvärr mer negativ, sida.

Herr talman! Liksom Jan Andersson skall jag uppehålla mig något kring äldrevården. Utskottet skriver på s. 39 i betänkandet att vård och omsorg skall erbjudas på lika villkor och med rättvis fördelning. Det står också att utskottet än en gång vill understryka detta. Utskottet påminner också om sitt uttalande från förra året att det är viktigt att det kommer fram förslag till på vilket sätt vården av gamla och patienter i livets slutskede kan förbättras. Socialstyrelsen har ett särskilt ansvar här. Rapporten om Ädelreformen skall förhoppningsvis resultera i justeringar. Å andra sidan kan vi fundera över på vilket sätt man skall kunna förbättra inom vård och omsorg om det inte får kosta mer. Det är väl den frågan som Socialstyrelsen går bet på. Under senare tid har jag fått anledning att intressera mig för äldrevården. Vid samtal med personal på sjukhem, servicehus och kommunal socialförvaltning är det ett problem som alltid tas upp. Det tas upp av personal på alla nivåer. Det är frågan om när en patient är färdigbehandlad. Här har vi inte en vård på lika villkor. Landstingen och kommunerna har fått minskade medel. Resurser för rehabilitering minskar. Vissa kommuners kunskap om rehabilitering av gamla och handikappade är dålig. De geriatriska klinikerna får inte rustas ned ytterligare. Det måste bli slutsatsen. Herr talman! Utskottet skriver också att det finns anledning att överväga justeringar vad gäller avgifter för hjälp i hemmet, service och omvårdnad samt boende. Det är gott och väl med justeringar, men i första hand borde man förstås få kommunerna att följa lagen. Det är väl känt att lagens bestämmelser om det s.k. förbehållsbeloppet inte följs. Det kan aldrig ha varit riksdagens avsikt att lagen skulle kunna tolkas på så olika sätt. Vi kan se en grupp av kommuner som tillämpar lagen korrekt, och där den enskilde har ett förbehållsbelopp i alla former av boende. Sedan finns det ett antal kommuner som tillämpar lagen i fråga om särskilt boende men inte när det gäller ordinärt boende. En annan grupp av kommuner bryr sig inte alls om förbehållsbelopp. Detta är inte vård och omsorg på lika villkor och med rättvis fördelning. Det har aldrig varit riksdagens mening att kommunerna i praktiken skall få göra som de vill i det här stycket. Det finns äldre som har förmåga att hävda sin rätt, men det gäller med naturnödvändighet långt ifrån alla. Att regeringen tänker tala med Svenska kommunförbundet om tillämpningen av lagen är sannerligen på tiden. Budskapet kan bli enkelt: Vi kan inte ha en ordning som innebär att riksdagsbeslut gäller såvida icke kommunen anser annorlunda.

Herr talman! Mycket av det som Jan Andersson har sagt bygger på antagandet att folk har lätt för att glömma. Faktum är att det kaos som 80-talet lämnade efter sig är bakgrunden till den strama besparingspolitik som den nuvarande regeringen har tvingats föra. Det är en ganska otacksam uppgift, men att den är nödvändig framgår av det förhållandet att oppositionen har tigit om eller samtyckt till många av de besparingsåtgärder som regeringen har vidtagit. Regeringens uppgift på det sociala området är att slå vakt om välfärden, de sociala skyddsnäten, samtidigt som man har haft i uppgift att sanera ekonomin. Båda de här uppgifterna är lika viktiga, och på litet längre sikt är den ena uppgiften en förutsättning för den andra. Utan en ordnad samhällsekonomi kan man inte heller räkna med en bärkraftig välfärd i samhället. I ett samhälle som har höga ambitioner i sin definition av välfärd, som vårt svenska samhälle har, måste det också finnas en realistiskt grundad insikt om vad det kostar. Det är en ökad insikt av det här slaget som gör att vi nu tvingas se över de sociala trygghetssystemen, kanske söka nya lösningar och ge större utrymme åt initiativ som inte bara är offentliga. Det finns många exempel på utmärkta privata alternativ också inom äldreomsorgen, men Jan Andersson vill inte se det positiva utan letar efter det negativa. Man känner igen debatten från barnomosorgens område. På det här sättet har det öppnats nya möjligheter. Människors kreativitet och initiativförmåga har bättre kommit till sin rätt. Kostnadsmedvetandet har blivit en faktor av flera som har påverkat planering och utförande. Samtidigt har vaksamheten gentemot sänkningar i standarden skärpts. Ambitionen har helt enkelt varit att få ut mer av satsade pengar också kvalitativt. När det gäller äldreomsorgen har det faktum att antalet äldre ökar varit ett grundläggande inslag i planeringen. Samtidigt ökar också de krav som äldre har rätt att ställa. Eftersom levnadsåldern stiger förlängs också den tid då man efterfrågar sjukvård. Sammantaget gör detta att de äldres välfärd blir allt viktigare att slå vakt om, och behoven varierar med åldern. Ett uttryck för livskvalitet är att människor vill bo kvar hemma i sina bostäder så länge som möjligt. En tyst förutsättning för att det skall vara möjligt är i många fall de anhörigas insatser. Dessa insatser är ovärderliga, det har vi i Centern betonat år efter år. Skulle de värderas i pengar, skulle insatserna motsvara miljardbelopp. Det finns många kommuner som har upptäckt hur värdefull anhörigvården är och som stöder den genom någon form av ersättning. En annan förutsättning är att det finns möjligheter till avlastning. Det var mycket intressant att höra Jan Anderssons inlägg om anhörigas insatser, vilka också han betonade var ovärderliga. Det är inte så ofta vi hör socialdemokrater formulera sig så. Det är emellertid inte alltid som det finns anhöriga. I sådana fall utgör hemtjänsten det stora skyddsnätet, och därför är det också viktigt att den fungerar. Den insats som hemtjänsten gör är viktig på många olika sätt. Det är inte bara fråga om att städa av, laga mat och göra inköp. Insatsen består också i att hon eller han förmedlar en personlig kontakt med den äldre, som sitter ensam och som känner sig övergiven. Jan Andersson antydde att hemtjänsten har skurits ner, men inte heller det är korrekt. Sanningen är att den har ökat kraftigt i omfattning under de senaste åren. Den tid kommer för många äldre då de inte längre kan bo ensamma, och då är det viktigt att länkarna i vårdkedjan finns och fungerar. I ett sådant skede är det nödvändigt att samhället ställer upp med olika boendeformer som återigen ger en viss valfrihet. Riksdagens revisorer har granskat äldreboendet och avgivit en rapport som man kallar Särskilda boendeformer för äldre. Vad man speciellt anmärker på är att det finns för mycket av byråkratiska regler, som motverkar lokala lösningar. Det man framför står också i överensstämmelse med riksdagens intentioner. Det här är exempel på att beslut som fattas här i riksdagen många gånger har svårt att nå ut. Ett konkret sådant exempel är riksdagens beslut om ålderdomshem, och i fråga om barnomsorgen vet vi hur svårt det var att få ut kunskap om de olika beslut som fattades om alternativ inom barnomsorgen. Vad gäller äldrevården i stort kan man konstatera att det har skett en mycket kraftig satsning på olika boendeformer. Målet är att skapa ett varierat utbud av äldreboende, och denna satsning sker i medvetande om att det finns olika behov. Också valfriheten, som är ett högt prioriterat mål, ställer krav på olika omvårdnadsformer. För många äldre kommer en tid då det blir omöjligt att klara sig i det egna hemmet, trots hjälp från hemtjänsten. Samhället bör då ha en beredskap för den livssituationen. Det har, som jag nämnde, också skett en kraftig utbyggnad av olika former av äldreboende, såsom servicehus, ålderdomshem och gruppboende. En äldre människas behov av hjälp kan ytterligare accentueras, och då räcker inte alltid den vård som erbjuds på den här nivån i vårdkedjan, även om det finns exempel på att anpassningsgraden är större inom ålderdomshemmen än inom flera andra boendeformer. Också i det läget måste samhället, om det gör anspråk på att vara ett välfärdssamhälle, erbjuda hjälp. Vården av de äldre i ett samhälle är i själva verket en ganska bra mätare på hur allvarligt man tar på talet om människors lika värde och andra höga principer. Vården av de äldre och de mycket vårdkrävande är ju inte direkt, omedelbart och kortsiktigt lönsamma investeringar, men på litet längre sikt är de lönsamma. Motsatsen skulle skapa ett hårt och kallt samhälle. Det är därför vi i Centern lägger stor vikt vid frågor som rör de äldre, och det gör också regeringen. I det här perspektivet är det också viktigt att vårdkedjans yttersta länk, sjukhemmen, fungerar, att de har den rätta kapaciteten. Herr talman! En mänsklig syn på människans behov av vård och värme när livet närmar sig sitt obevekliga slut måste innebära att hjälpbehovet också omfattar den situation då hopp om tillfrisknande och överlevnad inte längre finns, vilket också Jan Jennehag tog upp. Människan i livets slutskede kan vara oerhört ensam, och då måste sjukvård och äldreomsorg vara rustade för att också i en sådan situation ge den hjälp och det stöd som krävs. Herr talman! Med detta vill jag instämma i det yrkande som Rosa Östh framförde tidigare i debatten.

Herr talman! Ulla Tillander beskrev 80-talet som ett kaos för äldreomsorgen och den nuvarande situationen som närmast ett lyckorike. Vi går tillbaka och tittar på vad som hände under 80-talet. Då skedde en oerhört kraftig utbyggnad av t.ex. hemtjänst och färdtjänst. Däremot minskade antalet särskilda boendeformer. Men totalt sett skedde en mycket kraftig utbyggnad av äldreomsorgen. Om vi tittar på personer över 80 år ökade stadigt insatserna i takt med att antalet 80-åringar ökade. Nu ser vi en annan trend. Antalet 80-åringar som får hjälp minskar. Hemtjänsten för dem minskar ganska kraftigt. Den ökar inte alls. För det andra minskade resurserna med 1 miljard förra året, och det är inte litet. Kommunförbundets Joakim Ollén beräknar att det blir 7 % i minskning mellan 1992 och 1995. Det är sannerligen inte en ökning av resurserna inom äldreomsorgen. Det påverkar naturligtvis kvaliteten. För det tredje: Ulla Tillander säger att det minsann finns bra privata alternativ. Ja, det tror jag alldeles säkert. Det var inte detta jag polemiserade mot. Det jag polemiserade mot var det som framkom i Socialstyrelsens rapport, nämligen att det brister i de allra flesta avtal mellan kommuner och de privata alternativen. Det är dålig insyn, dålig kontroll, brist på sekretess och annat. Tycker Ulla Tillander att det är tillfredsställande? Det vi vill är att man gör någonting åt dessa avtal så att man får en ordentlig insyn och en ordentlig kontroll. Till sist till de särskilda boendeformerna. Det är sant att de har ökat, men det har sannerligen inte skett med Centerns hjälp. Ökningen skedde på grund av ÄDEL-reformen, som Centern var emot. Det är det kommunala betalningsansvaret och det stimulansbidrag som Socialdemokraterna och Folkpartiet gemensamt drev igenom här i kammaren som gjort att antalet särskilda boendeformer för äldre ha ökat.
Herr talman! Det finns många bra privata alternativ. Jag kan nämna ett av många. Det är också ett där Socialstyrelsen har gjort en utvärdering. Det finns i Solna kommun. Utvärderingen är finansierad av bl.a. Socialstyrelsen. Där har det privata äldreboendet fått högsta betyg. Sedan måste jag återkomma till frågan om hemtjänsten, som Jan Andersson återigen tog upp. Jan Anderssons kritik på detta område är inte korrekt. Jag upprepar det. Han säger att antalet personer som får hemtjänst har minskat. Han antyder med ett sådant sätt att uttrycka sig att antalet hemtjänsttimmar också har minskat. Men det är definitivt inte sant. I verkligheten har det skett en kraftig ökning under senare år. I början på 80-talet var antalet hemtjänsttimmar ungefär 50 miljoner. Men nu i början på 90-talet är siffran uppe i mer än 100 miljoner. Det är väl en ökning om något! Dessutom har antalet personer som får hjälp kvällar och nätter också ökat. Så sent som 1988 var den siffran lägre än 13 %, men i dag är den över 20 %. Om Jan Andersson tvivlar på dessa siffror går det bra att läsa om dem i den rapport som jag nämnde, nämligen den rapport som har kommit från riksdagens revisorer. Dessa siffror visar otvetydigt att antalet hemtjänsttimmar inte har minskat, utan de har mer än fördubblats. Däremot är det kanske riktigt att prövningen av behovet har blivit noggrannare. Det visar just det faktum att hjälpen till de allra äldsta med det stora behovet av hjälp har ökat kraftigt. Den mesta hjälpen går nu till dem som verkligen är i behov av hjälp.
Herr talman! Det verkar som att Ulla Tillander och jag är överens. Om Ulla Tillander lyssnat till mig, hade hon hört att jag sade att det skedde en väsentlig ökning under 80-talet. När Ulla Tillander nu använder siffror går hon tillbaka till 1980. Märk väl: Under 80-talet skedde en oerhört kraftig utbyggnad av hemtjänsten. Därom är vi överens. Det som har hänt i början på 90-talet är något annat. Jag har inte tittat på antalet hemtjänsttimmar. Om de ökar eller ej vet jag inte exakt. Men jag är ganska säker på att de absolut inte ökar lika mycket som under 80-talet. Däremot minskar för första gången antalet personer över 80 år som får hemtjänst. Siffrorna är exakt 154 364 personer för år 1990, och 148 407 personer för år 1992. Det har alltså skett en väsentlig minskning. Man skall ha i åminnelse att antalet personer över 80 år samtidigt har ökat. Det är en oroande utveckling att detta trendbrott har skett. Sedan pekar Ulla Tillander på ett gott privat alternativ. Jag sade att sådana säkert finns. Men det jag frågade Ulla Tillander om var: Tycker de borgerliga att det är tillfredsställande att det brister i så gott som alla avtal mellan kommunerna och de privata entreprenörerna? Det brister i insyn, kontroll, osv. Vi har här sagt att regeringen måste göra någonting när Socialstyrelsen har pekat på detta problem. Tycker inte Ulla Tillander att det är ett problem? Hon har faktiskt inte svarat på frågan.
Herr talman! Självfallet skall man se över det hela där det finns problem. Men samtidigt måste jag mot bakgrund av Jan Anderssons mycket negativa beskrivning av privata alternativ säga följande. Vi tror obetingat på en äldreomsorg som är så beskaffad att samhället ställer höga krav på nivån i omsorgen. Sedan får olika intressenter -- både privata och offentliga -- tävla om vem som kan uppnå det bästa resultatet kvalitativt och kvantitativt inom givna ramar. När det gäller siffrorna om hemtjänst till de äldre har antalet hemtjänsttimmar ökat betydligt också under senare år. Jag nämnde att det var 50 miljoner hemstjänsttimmar i början på 80-talet. Nu när vi är inne i mitten av 90-talet är antalet timmar betydligt över 100 miljoner. Det måste man väl ändå anse vara en påtaglig ökning. Dessutom ökar antalet äldre över 80 år som får hemhjälp, Jan Andersson.

Herr talman! Det har varit en lång debatt om vårt samhälles välfärd. Vi skall snart fatta beslut om en del saker som omformulerar en del av samhällets uppgifter. En av de mest angelägna uppgifterna är ansvaret för vården och omsorgen av våra äldre. Ulla Tillander har nyss talat mycket bra om boende, om hemtjänst, om anhörigvård och om vård i livets slut. Jag ser att riksdagsledamöterna står här och trampar och vill fortsätta med votering, så jag skall inte upprepa det. Men det var mycket bra. Låt mig dock nämna några detaljer. En stor del av de äldre, människor som inte vågar, orkar eller kan göra sin röst hörd i samhället, har inga föreningar eller organisationer som för deras talan. Det är därför mycket angeläget att vi, samhället, lyfter fram deras behov. Det är tyvärr inte alltid de som har starka företrädare i samhällsdebatten som bäst behöver samhällets stöd. Flera förslag som innebär att man kommer att lyfta fram och förbättra situationen för svaga grupper har vunnit gehör under mandatperioden. Handikappombudsmannen är exempel på det. Men fortfarande saknas det en äldreombudsman. Vi har inget forum för äldre. Inget forum dit äldre, anhöriga eller personalen i äldreomsorgen kan vända sig för att få sina åsikter beaktade. En äldreombudsman skulle kunna ta till vara deras intressen bättre än vad som görs i dag. Ombudsmannen skulle också kunna göra utredningar och förslå åtgärder för att förbättra för de äldre. Kristdemokraterna har flera gånger motionerat om tillsättandet av en äldreombudsman. Herr talman! I dag ger de medicinska framstegen allt större möjligheter att bota och lindra sjukdomstillstånd. Även mycket gamla människor kan hjälpas. Äldre människor kan behöva sjukvård under lång tid, och de kan behöva en kvalificerad sjukvård. Många, kanske de flesta, får adekvat vård. Men om man har svårt att få förståelse för sina behov och önskningar, om man vårdas på för låg nivå, om man blir nekad intagning till eller blir för tidigt utskriven från en vårdinrättning, kan det vara svårt att få klagomålen prövade. Den som upplever kommunens sjukvård och omsorg som otillräcklig har inte heller någon nationell instans att vända sig till där klagomålen blir objektivt bedömda -- så långt det nu går. Kanske kan äldreombudsmannen formuleras vid ett nationellt forum där även de som är missnöjda med utebliven vård eller alltför korta vårdtider kan framföra sina åsikter. Framför allt kan äldreombudsmannen bli en talesman för röstsvaga gamla. Herr talman! Mitt anförande var mycket kort. Det innehöll en liten del av en mycket stor fråga.

Herr talman! Denna dag har varit en intressant dag. Vi har i åtta timmar talat om husläkarsystemet. Det är intressant att höra hur vissa ledamöter ur regeringspartierna kritiserar oss i Ny demokrati för att vi har ändrat oss. Det är möjligt att man har uppfattat det som att vi har gjort något som är formellt fel. Det är mycket möjligt att den kritiken är befogad. Men jag kan aldrig tänka mig att det formella är viktigare än sakpolitiken. Det är ju just det som riksdagen har kritiserats för, nämligen att det formella ofta är viktigare. Ny demokrati var ett parti som skulle införa sunt förnuft i politiken, och vi skulle representera väljarna. Vi ha nu funnit att vi kanske gjorde fel när vi fattade vårt första beslut i detta ärende, speciellt med tanke på att förslaget ändrades under hanteringens gång. Vi fick inte riktigt det vi hade begärt. Man kan också undra varför vi här i dag i åtta timmar har diskuterat denna fråga. Vad är det för mening att diskutera om vi inte har möjlighet att ändra oss? Jag trodde debatter var till för det. Jag trodde att man skulle lyssna till olika argument. Men i riksdagen får man inte ändra sig fyra veckor innan, utan att det omedelbart blir en svekdebatt. Jag skulle vilja förorda att man i fortsättningen inte lade ned så mycket tid på de meningslösa debatterna. Tänk om ett företag skulle använda sin arbetskraft på detta sätt. Jag garanterar att det företaget skulle gå i konkurs. Vore det inte bättre att i fortsättningen skicka in protokollen från de olika partierna. Då har man rösträkningen omedebart klar, och vi slipper detta skådespel. Vi har faktiskt lurat alla de som sitter på läktarna att tro att vi kanske kan ändra oss här och att debatten verkligen betyder någonting. I ett företag, när man diskuterar olika frågor, bollar man saker och ting mot varandra. Därefter fattar man ett beslut. Men tydligen är det inte så i riksdagen. Jag frågar därför: Vilken heder är det vi pratar om, Ny demokratis eller riksdagens? Det får ni fundera på.
Herr talman! Jag ber att få uttrycka kammarens förtjusning över att se riksdagsman Karlsson här. Han har aldrig varit här så mycket som just i dag. Jag vet att det är ovanligt att man begär replik på någon i sitt eget parti. Men vi har ju varit med i Låt oss se vad som har inträffat. Ny demokratis representant i socialutskottet har sjabblat. Hela Ny demokratis riksdagsgrupp vet om det. Så snacka inte om att ändra sig, Bert Karlsson! Det är ni själva som skall ändra er, hela gänget. Vad vi annars är på väg att göra är att förlora den politiska heder som jag anser att vi faktiskt har byggt upp här i riksdagen. Varför skulle vi göra det? Skulle det vara för rubrikernas skull? Jag tror att även herr Karlsson tycker att det räcker med rubriker -- för dagen i alla fall. Tag ansvar och var litet tuff! Det brukar vi vara. Tala inte om sakpolitik! Bert Karlsson själv är ju den som inte bryr sig om sakinnehåll. Att driva sakpolitik handlar om kunskap. Det är faktiskt dags för Ny demokratis riksdagsledamöter att ändra sig. Är det någon dag som debatten skulle kunna ha någon vettig betydelse, kan det vara just i dag. Men det beror på er.

Herr talman! I socialutskottets betänkande SoU22 behandlas en partimotion från Ny demokrati som i stort sett handlar om avreglering inom alkoholområdet. Vår man i socialutskottet har inte yrkat på något i det här fallet, eftersom det har hänvisats till Alkoholkommissionen. Jag sitter själv med i Alkoholkommissionen. Vi är klara med vår rapport. Från Ny demokratis sida har vi inte fått något gehör i Alkoholkommissionen. Det är anledningen till att jag har begärt ordet. Det är märkligt att vi folkvalda aldrig går folkets ärenden. I denna kammare vill 73 % ha kvar Systembolaget. I verkligheten vill minst 60--70 % av folket inte ha kvar Systembolaget. Det är alltid så i politiken att här i kammaren går man tvärsemot strömmen, dvs. tvärsemot vad människorna ute på gatan tycker. Herr talman! Jag skall inte tala länge. Jag yrkar att regeringen bör lägga förslag om att upphäva förbudet att sälja vin och starköl i vanliga livsmedelsbutiker m.fl. försäljningsställen. Jag vill också yrka bifall till motion So272 yrkande 1993/94:So272 yrkande 1 som sin mening ger regeringen till känna följande:

Herr talman! Det är riktigt som Peter Kling säger att Alkoholkommissionen är klar med sitt betänkande. Det avlämnades förra veckan. Trots de forskningsrapporter som föreligger och allt det arbete som Alkoholkommissionen har lagt ner på att få fram underlag för sina beslut, har Peter Kling ändå inte förstått att alkoholen utgör vårt största sociala och hälsopolitiska problem. Han vidhåller att full frihet skall råda. I allt annat skadepreventivt arbete är det de generella åtgärderna som ger effekt. Det gäller inte minst på alkoholens och tobakens område. Vi har sådana restriktioner som innebär att vi skyddar människor ifrån den skadliga inverkan som både alkohol och tobak kan ha. Den proposition som ligger till grund för det här betänkandet var ett beställningsarbete dels från Alkoholkommisssionen, dels från riksdagen. Den tidigare propositionen som rörde direktimport av starköl godtogs inte av riksdagen. Den återförvisades till regeringen. Nu har man återkommit med en proposition. Under tiden har förhandlingarna med EU avslutats och EES-avtalet har trätt i kraft. I dessa avtalssammmanhang har vi avstått från att behålla Vin & Sprit AB:s monopol. I stället har vi valt att inrätta en s.k. tillståndsmyndighet som skall sköta om de tillstånd som krävs för att man skall direktimportera alkohol och distribuera den till restauranger och försäljningsställen. Systembolaget har vi fått behålla vid förhandlingarna. Vi är mycket glada över att det var möjligt. Jag vet att det var mycket bekymmersamt ända in i det sista innan vi fick det beskedet. Vi som eftersträvar en låg alkoholkonsumtion skulle naturligtvis helst ha sett att vi skulle ha kunnat behålla alla våra monopol. Tyvärr medges det inte i dessa sammanhang. Vi har fått avstå när det gäller Vin & Sprit AB. När det gäller den framtida inriktningen av Vin & Alkoholkommissionen att det bolaget skall vara helt statligt ägt. Det tycker jag är en riktig inriktning. Därigenom kan vi också ge riktlinjer för hur Vin & Sprit AB skall hantera sin verksamhet. Det pågår just nu ett utredningsarbete om vilka riktlinjer som bör gälla för den nya tillståndsmyndigheten. Det krävs naturligtvis ett ganska långtgående lagförslag för att reglera myndighetens samtliga funktioner. Det är viktigt att man har den alkoholpolitiska bakgrunden i de sammanhang som tillståndsmyndigheten skall agera i. Det skall naturligtvis vara en aktiv tillsyn på nationell nivå för att garantera att försäljningen av alkohol sker ansvarsfullt. Att de lagar och bestämmelser som finns på alkoholområdet också efterlevs tror jag är mycket viktigt i dessa sammanhang. Vi vet att de privata vinstintressena ur alkoholpolitisk synpunkt skapar bekymmersamma situationer om försäljningen släpps fri. Monopolställningen har ju gjort att vi har sluppit vinstintressena i svensk alkoholpolitik. Herr talman! Jag har inget yrkande i sammanhanget. Jag finner mig i att utskottet har funnit detta väl avvägt och kommer naturligtvis, när förslaget till lagen så småningom kommer till riksdagen, att ha synpunkter på lagens utformning och se till att de alkoholpolitiska målen finns med i det arbete som då kommer att bedrivas från tillståndsmyndighetens sida.

Herr talman! Jag måste bemöta Karin Israelsson. Kling är tydligen väldigt stora. Jag tror, Karin Israelsson, faktiskt på den stora massan utanför riksdagen. Jag tror att det är tänkande och självständiga individer. Vi är inte någon överförmynderigrupp som kan styra massan med lagar, förbud och enorma regleringar. Jag tror på individens tänkande. Därifrån vill jag skapa lagar som är trovärdiga och som människorna utanför den här kammaren kan följa på ett vettigt sätt. Där är det stora åsiktsskillnader mellan Karin Israelsson och mig, det vill jag sannerligen påpeka. Jag tycker inte att vi är några översittare som har intelligens långt över den vanliga människans. Jag tror att individen kan klara av detta själv. Vad vi politiker bör göra är att upplysa och utbilda folk om problemen. Sedan bör individen själv ta ansvar. Där skiljer vi oss åt. Jag anser att människorna på gatan inte är en grå trist icke-tänkande massa.
Herr talman! Det finns undersökningar som visar att det finns en majoritet för att behålla Systembolaget, inte minst i skenet av den diskussion som har varit under EU förhandlingarna. Det har funnits en god service, ett stort utbud av produkter som skall säljas, och man har fått de råd som kan tänkas behövas. Alla de forskningsrapporter om vi fått i Alkoholkommissionen har visat på problem. I t.ex. Värmland och Bohus län har man fått sluta med starkölsförsöljningen i livsmedelsbutikerna efter ett halvår på grund av de stora sociala och hälsopolitiska problemen. Dessa var så pass påtagliga att de sociala myndigheterna inte klarade av dem. Det finns få länder i världen som inte har någon typ av restriktioner kring sin alkoholförsäljning. Vi har inte sådana därför att vi vill vara överförmyndare utan därför att alkohol är beroendeframkallande. Därför krävs olika åtgärder.
Herr talman! Jag ser fortfarande en stor skillnad mellan Karin Israelssons och vårt tänkande. Jag anser att Systembolagets monopol klart strider mot EES-avtalet. Jag skall återge ett stycke av EES avtalet: De avtalsslutande parterna skall säkerställa att statliga handelsmonopol anpassas på ett sådant sätt att ingen diskriminering med avseende på anskaffnings och marknadsföringsvillkor föreligger mellan medborgarna i EG Denna passus visar helt klart att vi är diskriminerande. Jag kan inte i en vanlig livsmedelsbutik köpa förutom goda ostar och kex en flaska vin, utan jag hänvisas helt till Systembolaget och måste gå till den affären. Är inte detta diskriminering jämfört med andra medborgare i Europa, så vet inte jag vad diskriminering är, Karin Israelsson. Sverige kommer att anklagas för detta i domstolarna. Det är förhoppningsvis fler individer än Peter Kling i Sverige som tycker att detta är diskriminering. Vi vill från vårt parti ha ett ämne i skolan som handlar om tobak, alkohol och narkotika, ett kunskapsrelaterat ämne där man upplyser folk om vad det handlar om, att det är skadligt att dricka för mycket och påverkar samhällsekonomin. Men vi vill ytterst släppa ansvaret till individerna. Vi tror nämligen på individerna, och vi tror på kunskap i samhället. Det är där skillnaden är, Karin Israelsson. Vi tror inte på att det skall sitta en grupp människor och styra uppifrån, stifta hundratals lagar och regleringar som folk dessutom inte tror på utan tycker att det är löjligt. De följer inte lagarna. Är det så svårt att förstå det?
Herr talman! Det är nog fler än Peter Kling som har upptäckt att det är stora skillnader mellan oss två. Det har varit så sedan den första dag vi hade en alkoholpolitisk debatt. I övrigt finns det också stora skillnader. När vi har förhandlat med EU om att få behålla vårt Systembolag har vi gjort det på hälsopolitisk grund. Det har vägt tyngre i vågskålen än det som Peter Kling tar upp. Den konkurrensneutralitet som Peter Kling hänvisade till rör inte den enskilde individen utan försäljningen till Systembolaget. Där skall det finnas en konkurrensneutralitet. Där har Systembolagets policy varit att se till att så många märken som möjligt skall kunna säljas via provförsäljningar. Man har anpassat sig så långt det har varit möjligt till de krav som ställs i EES Nu finns EU-avtalet, en skriftlig bekräftelse på det hela. Det tycker jag är väldigt viktigt. Att man skall undervisa om detta i skolan är ingen nyhet. Det har funnits sådan undervisning i skolorna i många år, långt före det att Peter Kling kom till riksdagen. Det var genom Centerpartiets initiativ som detta infördes i samband med den nya alkoholpolitiken 1977. Det har givit resultat. Men vi har också sett att information inte ger de effekter som restriktioner ger. Det är en mycket stor skillnad. Det finns inte en forskningsrapport som Peter Kling skulle kunna bygga ett sådant påstående på -- i varje fall har den inte presenterats för oss i Alkoholkommissionen. Tvärtom visar alla utredningar och informationsinsatser att det inte är tillräckligt. Det behövs också restriktioner.

Herr talman! Med anledning av det aktuella betänkandet om partihandelsmonopolets avskaffande och min och mina medmotionärers motion So43 vill jag kommentera betänkandet i den del det rör avskaffandet av partihandelsmonopolet. Förslaget är ett resultat av EES-avtalet och EU förhandlingarna. Det är ett resultat som man har anledning att beklaga, för sannolikt kommer det att innebära ökad alkoholkonsumtion och därmed ökade skador. Vi har därför i motionen protesterat mot den föreslagna lösningen och i första hand föreslagit ett bibehållande av partihandelsmonopolet och i andra hand ett överförande av monopolet till Systembolaget. Åtminstone borde andrahandsyrkandet ha varit realistiskt att förhandla om med EG respektive EU. Accepteras Systembolagets monopol avseende detaljhandelsförsäljningen kan jag inte förstå varför det inte hade varit möjligt att acceptera ett partihandelsmonopol för Systembolaget. Utskottet kommenterar på denna punkt inte utlandstillverkad alkohol men jämväl det svenska starkölet. Jag tycker att utskottets argumentering är svag. Den präglas mer av att uppnå en friare konkurrens än av angelägna socialpolitiska motiv. Jag ställer frågan: Varför? Norge, som i princip har samma alkoholpolitik som Sverige, har fått ett bättre resultat. Norge avser inte genomföra några ändringar alls, eftersom frågan inte har varit uppe till förhandling. Den har behandlats som offentlighetsprincipen i Sverige. Det innebär att vi kommer att bryta samstämmigheten i alkoholpolitiken mellan våra nordiska länder. Det är djupt beklagligt, eftersom vår alkoholpolitik har varit så framgångsrik. Utskottet framhåller att den totala alkoholkonsumtionen måste minska, därför att missbruk och överkonsumtion medför höga kostnader för samhället och stort lidande för den enskilde. Samhällets kostnader beräknas uppgå till 80--100 miljarder kronor årligen. Sveriges riksdag ställde sig i maj 1985 bakom WHO-målet och beslutade om en 25-procentig minskning av konsumtionen av ren alkohol per invånare fram till år 2000. Ingemar Mundebo uttalade nyligen på kommissionens presskonferens att Sverige inte kommer att kunna uppnå det målet på grund av en liberaliserad alkoholpolitik, däribland sänkt alkoholpris i framtiden. Att inte släppa in privatkapital i alkoholnäringen har varit en grundpelare i vår alkoholpolitik. Den pelaren försvinner när privatkapital släpps in i partihandelsledet på det sätt som föreslås i propositionen. Den liberalare alkoholpolitiken, bl.a. genom direkt starkölsförsäljning från bryggeri till restaurang, får redan konsekvenser. Det inbjuder till en häftigare marknadsföring. Nu kommer nästa steg i liberaliseringen när vi genom dagens riksdagsbeslut öppnar för bryggerier även utanför Sverige att direktförsälja till restauranger. Hur mycket mer rabatterad alkohol kommer då inte att serveras? Det kommer knappast den nya kontrollmyndigheten att kunna förhindra. Det hade varit bättre att ta vara på möjligheten att ge Systembolaget detta monopol. Det hade minskat intresset hos olika producenter att driva en tuff och aggressiv marknadsföring mot restaurangerna. Nu är vi där vi är. Jag förstår att utskottet har funnit att vi inte kan ta oss ur ingånget och föreslaget avtal, trots de brister som det har. Utskottet skriver: ''Med hänsyn till att Sveriges förhandlingar med EU inte resulterat i en överenskommelse i anslutningsfördraget utan i en viss skriftväxling, som inte binder EU-domstolen, är det av stor vikt att det regelverk som nu skapas, beaktar inte bara alkoholpolitiska synpunkter utan också de konkurrensrättsliga aspekterna.'' Nu måste vi i stället se framåt. En i nuläget liberaliserad alkoholpolitik måste framöver kompenseras med precis motsatta åtgärder, dvs. med ökad restriktivitet på andra områden. Annars blir det precis som Mundebo har sagt. De kristna socialdemokraterna är inte beredda att medverka till att riva upp riksdagens beslut om minskning av alkoholkonsumtionen. Det här betyder, menar jag, att högprislinjen måste bevaras ''till varje pris'', som man skulle kunna säga. En stor mängd svenska och internationella undersökningar visar att högt pris är det effektivaste sättet att minska alkoholkonsumtionen. Högprislinjen förutsätter att införselrestriktionerna behålls. Sveriges förhandlingsresultat med EU är här tillfredsställande genom anknytningen till den danska situationen. Där har man nu klarat att behålla sina införselrestriktioner i över 20 år. Ändringar framöver av denna kompromiss förutsätter att de beslutas enhälligt av EU. Här får Sverige vid ett medlemskap enligt min mening inte vika sig! Från de kristna socialdemokraternas sida hälsar vi med glädje Alkoholkommissionens förslag om att höja åldersgränsen till 20 år för servering på restaurang. Det är mycket angeläget nu för att kompensera de liberaliseringar som jag tidigare har talat om. Det är beklagligt att den alkoholpolitiska kommissionen på denna punkt inte är enig. Men än finns tid till eftertanke före propositionsskrivandet. Samtidigt instämmer jag i utskottets förslag i betänkandet, att vi här i dag inte skall riva mer i olika bestämmelser och regler, utan att vi skall vänta ut en proposition om helheten i alkoholpolitiken. I den meningen är det ju att beklaga att vi nu genom EES-avtalet och i viss utsträckning genom hänvisningarna till EU föregriper en kommande proposition om helheten. Vi bör således efter dagens tvingande beslut ställa in oss på att fortsatta åtgärder som sammantagen effekt måste innebära en skärpning av alkoholpolitiken. Annars kommer vi inte att klara 1985 fram till år 2000, ett mål som från folkhälsosynpunkt är mycket angeläget att uppnå. Jag tackar talmannen för ordet.

Herr talman! Genom EES-avtalet har Sverige förbundit sig att tillämpa EG:s regelverk. För att detta skall vara trovärdigt i EG:s ögon slår utskottet fast i sitt betänkande: ''Utskottet anser vidare att en sammanblandning av en monopoliserad detaljhandel och en konkurrensutsatt partihandel bör undvikas.'' När det sedan gäller övriga alkoholpolitiska frågor har ju den alkoholpolitiska kommissionen arbetat i drygt två år och lagt fram ett omfattande material. Den offentliga debatten om dessa förslag har redan börjat. Tidigare, under fjolåret, lade kommissionen fram ett delbetänkande om serveringsbestämmelserna. Denna del har varit ute på remiss tillsammans med ett betänkande från den s.k. LHD/LVM-utredningen, som har behandlat frågor om överförande av tillståndsgivningen från länsstyrelserna till kommunerna. Allt detta material kommer nu att samlas. Regeringen har meddelat sin avsikt att under hösten i år lägga fram ett samlat förslag på hela alkoholpolitikens område.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

Herr talman! Just när jag skulle börja hålla mitt anförande sade en av riksdagens ledamöter, om jag hörde rätt, att det man inte kan säga på tre minuter inte är värt att lyssna på. Jag skall därför hålla mig till tre minuter för detta anförande. Det har varit en lång dag för alla oss som har varit engagerade i socialutskottets betänkanden. Det finns förvisso mycket mer att säga om de frågor som gäller barn och ungdom, men det blir fler tillfällen att ta upp dem. Herr talman! Jag är väldigt glad över utskottets majoritetsskrivning i betänkandet om den första frågan som gäller sexuella övergrepp mot barn. Den utgår från flera enskilda motioner men också från en flerpartimotion av representanter för samtliga riksdagspartier. Vi har genom olika förslag visat hur samhället kan stärka skyddet för barn som råkat ut för sexuella övergrepp. Jag ser med tillfredsställelse att utskottets majoritet har tillstyrkt motionen, där vi begär att regeringen återkommer med förslag på området. Herr talman! Däremot har Vänsterpartiet egna yrkanden på några andra punkter, vilka tyvärr inte har tillstyrkts. Det gäller exempelvis ungdomens hus och åtgärdsprogram för utslagning av barn och ungdomar, och hur man skall ta upp frågorna för att förhindra utslagning och att barn driver omkring på gator samt att andra problem uppstår. Det är ett viktigt område. Jag beklagar att utskottet inte har tillstyrkt vår motion och inte heller de socialdemokratiska motionerna. Herr talman! Jag vill även nämna den flerpartimotion som gäller utbildning i barnkunskap. Den har delvis blivit tillgodosedd men inte fullt ut. När vi skrev den motionen, utgick vi från det faktum att det i dag i stor utsträckning är frivilliga organisationer som står för utbildningen till poliser, till militära organisationer samt till jurister och andra som vill ha en fördjupad kunskap om barn och barns villkor. Vi anser att samhället måste ta ett betydligt större ansvar än i dag, naturligtvis tillsammans med de frivilliga organisationerna, och se över utbildningen för att prioritera barn och ungdom. Ny demokratis förslag om en internationell konferens om filmvåld -- Ny demokrati har på den punkten reserverat sig -- är bra, men däremot tycker jag inte att det är riksdagens uppgift att fatta beslut om konferenser. Jag biträder alltså utskottets hemställan på den punkten.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

Herr talman! Vi behandlar i dag socialutskottets betänkande över ett antal motioner rörande villkoren för barn och ungdom. I de flesta fall gäller det yrkanden som har framställts tidigare, i några fall flera gånger tidigare. Kammaren behandlade så sent som i oktober socialutskottets betänkande över en rad av dessa förslag. Riksdagen ställde sig då bakom utskottets hemställan. Åtskilliga av förslagen ingår i de uppdrag som Socialtjänstkommittén har fått i direkt uppdrag att behandla. Det gäller inte minst de utsatta barnens och ungdomarnas förhållanden och de åtgärder som detta föranleder. Utskottet har vid tidigare behandling hänvisat till att Socialtjänstkommitténs arbete bör avvaktas innan några nya initiativ tas. Socialtjänstkommitténs betänkande kommer redan i sommar, dvs. om ett par månader. Utskottet vidhåller därför sina tidigare ställningstaganden. Flera motioner har särskilt uppmärksammat de utsatta barnens och ungdomarnas förhållanden mot bakgrund av de senaste årens ekonomiska utveckling och det förändringsarbete som har bedrivits i landets kommuner. Åtskilliga rapporter har också kommit med oroväckande inslag under de senaste åren. Regeringen gav redan efter sommaren 1992 Socialstyrelsen i uppdrag att, med anledning av det förnyelse och omställningsarbete som pågår i kommuner och landsting, i samråd med andra myndigheter följa utvecklingen av barns villkor i samhället. En första rapport gällande utvecklingen under 1992 avlämnades för ett år sedan, och i dagarna kom slutrapporten, som beaktar utvecklingen också under det gångna året 1993. Utskottet har även här ansett att pågående arbete bör avvaktas. Herr talman! Jag utgår från att vi får anledning att återkomma till Socialstyrelsens rapport Barns villkor i förändringstider, när regeringen har berett rapporten och de förslag som där framläggs. Jag vill bara göra ett par allmänna kommentarer till rapporten och den välkomna uppmärksamhet och debatt som den har väckt. Rapporten bekräftar att de problem som vi ser på flera håll också är en direkt följd av den ekonomiska utvecklingen i vårt land. Den understryker att det inte finns någon automatisk motsatsställning mellan å ena sidan kravet på att det förs en ansvarsfull ekonomisk politik för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en väl fungerande välfärd och å andra sidan de berättigade krav på insatser som våra barn och ungdomar kan ställa. Det är väl känt att en ekonomisk politik som inte främjar tillväxt och jobb närmast ofrånkomligt slår hårdast mot de sämst ställda. Dit hör särskilt de utsatta barnen och ungdomarna. Rapporten visar också att en genomtänkt och förberedd förnyelse av den kommunala verksamheten har kunnat ske utan allvarliga förändringar i verksamheten eller för dem som den riktar sig till. Det gäller i stora delar av landet. Däremot visar den, inte helt överraskande, att drastiska och ogenomtänkta nedskärningar i flera fall har haft klart oönskade effekter. Särskilt visar den att generella nedskärningar slår hårdast mot speciellt utsatta grupper i utsatta boendeområden. Boendesegregationen är här en betydelsefull förklaring. De problem som redovisas i Socialstyrelsens rapport avser framför allt områden i våra storstäder och i vissa av deras förortsområden. Förändringen av statsbidragen till kommunerna, som har inneburit en större frihet att göra prioriteringarna i kommunerna, innebär också ett större ansvar att göra de nödvändiga prioriteringar som de av riksdagen fastställda nationella målen förutsätter. Jag räknar med att vi snart får tillfälle att ta del av de åtgärder som regeringen finner nödvändiga med anledning av rapporten och dess slutsatser. Jag finner det emellertid glädjande med den omfattande uppmärksamhet som diskussionen kring rapporten och de förhållanden som den belyser har givit upphov till. Jag tror att det i inte så liten utsträckning är en följd av att barnens intressen nu sätts i fokus på ett helt annat sätt, inte minst såsom en följd av FN:s barnkonvention och den inrättade funktionen såsom barnombudsman. Herr talman! Uppmärksamheten kring sexuella övergrepp mot barn har blivit allt starkare -- inte nödvändigtvis därför att de har blivit fler utan snarare därför att det stora mörkertalet har blivit allt tydligare. En lång rad åtgärder på detta område vidtas sedan flera år av bl.a. Socialstyrelsen. Så sent som i sitt betänkande i oktober hänvisade utskottet till den viktiga roll som nu också den nyinrättade barnombudsmannen har på detta område. I en mycket välskriven och välavvägd flerpartimotion har en rad förslag framlagts om insatser för utbildning och fortbildning samt forskning och metodutveckling.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

Herr talman! Riksdagen behandlar i dag regeringens proposition angående anslag för budgetåret 1994/95 beträffande konsumentpolitiken och därtill 17 motioner, allt samlat i lagutskottets betänkande nr 21. Vi socialdemokrater har till betänkandet fogat fem reservationer, som jag senare skall kommentera. Nuvarande mål för den statliga konsumentpolitiken lades fast av riksdagen 1986. Målet för konsumentpolitiken är att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina resurser och att stärka konsumenternas ställning på marknaden. För att nå målet har man utvecklat den lokala konsumentverksamheten samt givit stöd till utsatta grupper. Vi socialdemokrater anser att det därtill fordras en väl fungerande lagstiftning samt en myndighetsorganisation. 1992 tillsatte regeringen Konsumentpolitiska kommittén, som i januari 1994 överlämnade sitt betänkande SOU 1994:14. I denna utredning föreslås att målen kompletteras med att främja en från miljösynpunkt hållbar utveckling. En i utredningen varande majoritet föreslår också en delning av Konsumentverket, vilket vi socialdemokrater, Vänsterpartiet samt Centerpartiets ledamot i utredningen har reserverat oss mot. Vi befarar att delningsalternativet kommer att skapa otydlighet och ge upphov till oklarheter i rollfördelningen både för konsumenter och producenter samt bland de anställda inom verksamheten både i deras interna arbete och i deras kontakter med t.ex. Den framtida konsumentpolitiken kommer att diskuteras, när en proposition från regeringen föreligger. Därför avstår jag från att diskutera utredningens förslag mer i dag. Herr talman! Jag övergår nu till att kommentera våra socialdemokratiska reservationer. I Konsumentverket vill vi socialdemokrater peka på att också regeringen i budgetpropositionen har ansett att EES-avtalet ställer krav på insatser från Konsumentverkets sida i form av bl.a. ökad marknadskontroll. Som framhålls i propositionen blir Konsumentverket i och med EES-avtalets ikraftträdande tillsynsmyndighet enligt flera nya lagar, som träder i kraft samtidigt med EES-avtalet. Nya insatser kommer att krävas med bl.a. kommer tillsynen framför allt att omfatta hushållsapparater, maskiner för personligt bruk, textilier och leksaker. Vi socialdemokrater menar att det är anmärkningsvärt att dessa väsentligt utökade arbetsuppgifter inte föranlett något förslag från regeringen om höjt anslag till Konsumentverket. I budgetpropositionen finns det endast ett påpekande från regeringens sida om att det är viktigt att Konsumentverket avsätter tillräckliga resurser för verksamheten. Som framhålls i motion L704 innebär regeringens förslag en väsentlig anslagsminskning, om man tar hänsyn till engångsanslaget på 10 miljoner kronor för informations och utbildningsinsatser i samband med att skuldsaneringslagen träder i kraft. Med hänsyn till vikten av att Sverige redan nu fullföljer sina åtaganden enligt EES-avtalet och utför den marknadskontroll som förutsatts anser vi socialdemokrater att riksdagen utöver vad regeringen har föreslagit bör anvisa 2 885 000 till Konsumentverket, ett belopp som överensstämmer med Konsumentverkets kostnadsberäkningar för marknadskontroller under det kommande budgetåret. Inom begreppet marknadskontroll ryms också, som framhålls i motion L704, frågan om prisinformation. Sådan information är enligt utskottets mening viktig för att stärka konsumentpolitiken och ge hushållen möjligheter att utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt. Genom prisinformationslagen har ett utomordentligt konsumentpolitiskt instrument tillskapats. Enligt vår mening är det därför allvarligt att prisinformationslagen fortfarande, två år efter lagens ikraftträdande, inte efterlevs i tillräcklig omfattning. Förutom de brister som det pekas på i motionen när det gäller efterlevnaden av lagen inom livsmedelshandeln finns det också andra branscher där näringsidkarna inte följer lagen. Enligt uppgift visade hösten 1993 bara var tredje bensinstation här i Stockholm bensinpriset så att det lätt kunde synas från vägen, trots att det finns en särskild överenskommelse mellan Svenska Med utgångspunkt i rådande förhållanden på marknaden anser vi socialdemokrater att ökade insatser från Konsumentverkets sida är nödvändiga för att få en bättre efterlevnad av prisinformationslagen. I reservation 3 tar vi socialdemokrater upp anslagen till konsumentorganisationer. Enligt vår mening är det mot bakgrund av vad som anförts av Konsumentpolitiska kommittén uppenbart att det finns ett stort behov av omedelbara ökade insatser från olika konsumentrörelser när det gäller t.ex. ekonomisk rådgivning, konsumentinformation, utbildning och opinionsbildning. EES-avtalet innebär att behovet förstärks ytterligare. Trots att det ursprungliga stödet genom riksdagens beslut förra året utvidgades till att användas på andra områden än inom livsmedelspolitiken har anslaget i stort sett varit oförändrat ända sedan inrättandet år 1990. Vi socialdemokrater anser att tiden nu är mogen för en förstärkning av anslaget. Speciellt viktigt är stöd till Konsumentrådets verksamhet och dess utveckling på lokal organisationsnivå. De farhågor som vi socialdemokrater tidigare i olika sammanhang framfört beträffande konsumentforskningen har nu genom Konsumentpolitiska kommitténs betänkande också här bekräftats. Enligt vår mening krävs det inte några ytterligare överväganden för att få kommitténs slutsatser vidimerade om att forskningen på det konsumentpolitiska området är eftersatt. Som vi anför i motion L711 kräver vi att resurser mer eller mindre omgående avsätts för hushållsekonomiskt inriktad forskning och dessutom att ett särskilt program initieras. Fasta resurser krävs också för hushållsekonomiskt inriktad forskning vid de samhällsvetenskapliga fakulteterna. För oss socialdemokrater är det anmärkningsvärt att regeringen inte heller i årets budgetproposition närmare redovisar en utvärdering av det arbete som hittills bedrivits med miljömärkningen. Som vi konstaterat flera gånger tidigare har det uppenbarligen förelegat betydande svårigheter när det gällt att få i gång systemet med den frivilliga miljömärkningen. Att arbetet försenats har lett till att konkurrerande märkningssystem kommit till stånd på grund av att vissa branscher inte ansett sig kunna invänta Miljömärkningsstyrelsens beslut. Vidare är det nu helt uppenbart att de ursprungligen fastställda ekonomiska ramarna för verksamheten inte håller. Utgångspunkten för överenskommelsen mellan staten och SIS var att miljömärkningen efter en övergångsperiod skulle vara självbärande. Enligt vad som redovisades redan i förra årets budgetproposition anser Miljömärkningsstyrelsen att denna förutsättning visat sig orealistisk. Enligt vad styrelsen nu framfört visar erfarenheterna att miljömärkningen inte kan bli självfinansierad och hänvisar i sammanhanget till erfarenheter från de nationella miljömärkningssystemen såväl i Tyskland som i Canada, där verksamheten till största delen finansieras genom statsanslag. Redan mot denna bakgrund framstår det enligt vår mening som motiverat att en utvärdering kommer till stånd. Därtill kommer att Sverige genom ett tillägg till EES-avtalet med största sannolikhet kommer att förpliktas införa också EG:s miljömärkningssystem. Innan riksdagen tar ställning till hur detta skall ske är det enligt vår mening angeläget att en utvärdering av det nuvarande systemet görs av regeringen och därefter redovisas för riksdagen i lämpligt sammanhang. I reservation 6 tar vi upp behovet av konsumentpolitiskt samarbete mellan EU och EFTA. Vi socialdemokrater delar såväl motionärernas som Konsumentpolitiska kommitténs uppfattning och förordar att regeringen omgående tar initiativ till ett ökat samarbete internationellt och mellan EU och EFTA. Herr talman! Med detta vill jag framföra att vi socialdemokrater står bakom samtliga reservationer. Men jag yrkar bifall till reservationerna 1, 3, 5 och 6 samt avslag på reservation 2. För övrigt yrkar jag bifall till hemställan i lagutskottets betänkande.

Herr talman! Ny demokrati har under hela mandatperioden anvisat större besparingar än något annat parti gjort. I ord och handling har vi försökt göra besparingar i fråga om många budgetposter. Detta har vi gjort utan att i flertalet fall få stöd av vare sig regering eller opposition. Beträffande anslaget till Konsumentverket vill vi i jämfört med regeringens förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Betänkandet om konsumentpolitik handlar dels om anslag till konsumentområdet, dels om ett antal motioner från allmänna motionstiden. Med hänsyn till de förändringar som sker i vårt samhälle och i vår omvärld är en översyn av dagens konsumentpolitik nödvändig. I utredningen Konsumentpolitik i ny tid har en sådan översyn gjorts. Utredningen remissbehandlas för ögonblicket. Det finns därför ingen anledning att föregripa regeringens ställningstagande till utredningen och remissbehandlingen. Av de sex reservationer som fogats till betänkandet handlar två om anslaget till Konsumentverket. Socialdemokraterna vill höja anslaget, medan Ny demokrati vill minska anslaget. En rimlig slutsats beträffande propositionens förslag är att det är rätt nivå. Det är riktigt att Konsumentverket har fått nya arbetsuppgifter i form av en utökad marknadskontroll. I propositionen anges också att det är viktigt att verket avsätter resurser för att kunna utöva kontrollen. Det är inte en ovanlig situation, Bengt Kronblad, att ett statligt verk anmodas prioritera verksamheter inom givna ramar. Det finns anledning att nämna anslaget på 10 Det är ett nytt anslag som kan förefalla högt. Men jag förutsätter att beräkningar har gjorts inom regeringskansliet och att det behövs information och utbildning motsvarande nämnda belopp. Reservationerna 3 och 4 handlar om konsumentorganisationerna och konsumentforskningen. Båda dessa områden behandlas i den konsumentpolitiska utredningen. Från majoritetens sida vill vi invänta regeringens förslag med anledning av utredningen och remissvaren. Med all sannolikhet kommer Sverige att behöva ett tillägg till EES-avtalet för att uppfylla EG-kraven på miljömärkningsområdet. Övervägningar inom regeringen finns om hur man kan införliva det nordiska system som vi har i EG-regelsystemet. Till sist reservation 6 som tar upp införlivandet av EES-avtalet i EG:s regelsystem. Även denna fråga behandlas i Konsumentpolitiska kommittén. Frågan är därmed aktualiserad i regeringen och kommer att behandlas i regeringens översyn av konsumentpolitiken. Det är något förvånande, tycker jag, att Bengt Kronblad och Socialdemokraterna yrkar på förändringar av anslag och även på andra områden med tanke på att Bengt Kronblad har suttit med i just den konsumentpolitiska utredningen. Han vet mycket väl att det är god sed i utskotten att man avvaktar en utredning och ett regeringsförslag med anledning av utredningen. Därför är jag mycket förvånad över att Bengt Kronblad och Socialdemokraterna går in med yrkande om förändringar och mer pengar för de olika områdena redan nu. Det är inte alltid mer pengar som löser problemen.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
Herr talman! Fru Gard tar upp till diskussion om man kan prioritera. Självklart har man möjlighet att prioritera. Men man måste också se över vilket behov som föreligger. Det är det vi gör i den socialdemokratiska politiken. Vi tittar på var ett behov finns. När vi ser att det är stort vill vi också lösa de problem som finns genom att göra satsningar som behövs för att skapa en grundförutsättning för en aktiv konsumentpolitik. Fru Gard talar om att hon är förvånad över att jag som ledamot i Konsumentpolitiska kommittén tar upp en del av de frågor som förekommer där. Som ledamot kunde man konstatera att det finns ett stort behov av en aktiv konsumentpolitik. Det är därför som vi redovisar de här förslagen. I övrigt hänvisar jag till det jag tidigare sade i mitt inledningsanförande.
Herr talman! I den konsumentpolitiska utredningen föreslår man en annan organisation av Konsumentverket. Det är viktigt att man inte låser fast sig med mer pengar och låser fast den organisation som finns i dag, utan att man avvaktar. Jag är mycket förvånad över att Bengt Kronblad inte vill följa den sed som jag mycket riktigt påpekade tidigare att man har i utskotten. När en utredning har lagts på regeringens bord, avvaktar man tills regeringen kommer med förslag. Det tycker jag är en princip som Socialdemokraterna även i detta fall kan ansluta sig till.
Herr talman! Det vi diskuterar i dag ligger inom ramen för det budgetpropositionen har tagit upp. Det är det, fru Gard, som vi skall diskutera. Man kan vara förvånad på litet olika sätt. Förslaget av en majoritet i Konsumentpolitiska kommittén, att Konsumentverket skall förändra sin organisation, förstår jag mycket väl medför att man med ett visst intresse väntar på att få se på vilket sätt regeringen avser att skriva sin proposition. En majoritet i utredningen innebär nämligen inte att det finns underlag för en majoritet här i riksdagen. Ett av partierna som utgör underlag för regeringspartierna sitter med i utredningen och är tillsammans med oss och Vänsterpartiet emot en delning av Konsumentverket. Jag förstår att det betyder stor oklarhet. Jag förutsätter att vi inte kommer till riksdagen med sådana förslag som man får tillbaka på grund av ett avslag. Jag kan inte tänka mig att Centern byter sida, även om partiet i riksdagen utgör regeringsunderlag.
Herr talman! Självfallet behandlar vi budgetpropositionen och ett antal motioner som är väckta med anledning av den. Men jag tycker att det är väl värt att följa regeringens förslag när det gäller anslagen. De är med all säkerhet noga övervägda. Man skall kunna lägga fram dem, som man har gjort till Konsumentverket. Mera pengar löser inte alla problem, Bengt Kronblad. Socialdemokraterna tror ofta det. Men det är inte så. Man kan effektivisera och man kan omorganisera inom den organisation man har. På så sätt kan man också få mer uträttat. Kanske får man släppa en del verksamheter under en tid. Det är mycket möjligt. Men då får man se till att man får ekonomisk möjlighet att fullfölja de nya och viktiga uppdrag som man är ålagd att fullfölja.

Herr talman! Vi skall nu behandla anslagen till När det gäller medelsberäkningen för Livsmedelsverket tillstyrker vi socialdemokrater regeringens förslag. Verket kommer genom EES avtalet och arbetet med att harmonisera vårt regelverk med EG:s att få utökade arbetsuppgifter. Vi anser ändå att det är möjligt att utföra det arbetet inom den givna budgetramen. På ett par punkter i betänkandet vill vi socialdemokrater gå längre än de borgerliga ledamöterna i utskottet. Det gäller innehållsdeklarationer och ursprungsmärkning av livsmedel, men också Sveriges agerande internationellt. Det finns ute i samhället en stark oro för vad de livsmedel som vi importerar innehåller. Man vill veta var livsmedlen har producerats. Man vill veta om det är risk för att det finns rester av bekämpningsmedel eller antibiotika kvar. Man vill veta att det man äter kommer från salmonellafria områden, osv. Den kanske viktigaste informationen som man som konsument efterfrågar är innehållsdeklarationer, så att allergiker kan känna sig trygga när de gör sina inköp. Sverige har Europas bästa märkning när det gäller allergiframkallande ämnen, och den vill vi behålla även efter en eventuell EU-anslutning. Det är viktigt att dessa synpunkter tas till vara och drivs i EES-samarbetet. Vi bör här från riksdagen ge tydliga signaler om vart vi vill komma när det gäller dels kvalitet på våra livsmedel, dels tydlighet i produktinformationen till konsumenterna. Sverige bör i EES-kommittén driva frågan om att förbättra varumärkningen för livsmedel, och då främst för allergiframkallande ämnen och ämnen som kan ge upphov till cancer. Helt klart är att en allmän översyn och en modernisering av EG direktiven på dessa områden måste till. Här kan och bör Sverige bli en pådrivande kraft. I våra reservationer vill vi ge dessa synpunkter och krav regeringen till känna.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

Herr talman! Jag ber att få inleda med att yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande 22. Jag har inget yrkande om det sänkta anslaget till Livsmedelsverket. En bred majoritet i lagutskottet är ense om att anslå de medel som har föreslagits i årets budget. Det finns två reservationer som behandlar märkningen av livsmedel. Det har tidigare förts många diskussioner om märkning av livsmedel. Nu har Socialdemokraterna i en särskild reservation velat betona vikten av detta. Centern har i många år väckt motioner om ursprungsmärkning samt bättre märkning och kontroll av importerade livsmedel. Socialdemokraterna har länge haft krav på ökad import av livsmedel, bl.a. för priskonkurrensen. När det har framförts krav på märkning och kontroller har det betraktats som handelshinder. Jag noterar med tillfredsställelse denna förändring i den socialdemokratiska attityden till livsmedel och de bra livsmedel och bra märkningsregler som vi har i Sverige. När det gäller allergikerna har Livsmedelsverket konstaterat att de regler på livsmedelsområdet som följer av EES-avtalet i vissa fall ger bättre regler än vad vi har i dag och i andra fall sämre regler än de vi har i dag. Det är därför Livsmedelsverket kommer att göra en utvärdering av frågan om märkning för att bl.a. klara av att ge en bättre information till allergikerna. Att detta är en viktig information vet jag själv som allergiker. Det är inte ens så att den märkning som vi har i dag räcker för att ge oss som är allergiker ett betryggande skydd. Det krävs också en betydande egenkunskap. Det vet jag av egen erfarenhet och som förälder till allergiska barn. Detta finns det heller inga delade meningar om. Det står i majoritetstexten att utskottet inte har någon annan uppfattning än motionären om att det är ett berättigat konsumentkrav att få veta vad livsmedel innehåller. Det har också tagits initiativ från regeringen till överläggningar med branschen, vilket även redovisats i detta betänkande. Företrädare för handel, producenter och livmedelsindustrin har gått med på att förbättra den frivilliga märkningen och lämna ytterligare information, något som inte på något sätt står i strid med de gällande reglerna. Det är viktigt att man kan gå vidare på den vägen. Jag noterar att frågan om märkningen av livsmedels ursprungsland och allergiframkallande ämnen i innehållsdeklarationer i övrigt är en vidare fråga än EES-avtalet och EU. Vi får ju också livsmedel från andra håll i världen. Därför är det viktigt att detta arbete på sätt som sker bl.a. i nordisk samverkan drivs vidare så att vi får bra information om alla livsmedel som kommer till vårt land. Jag har också noterat i de pressmeddelanden och de rapporter som förevarit om förhandlingarna om ett EU-medlemskap att Sverige har kunnat upprätthålla de krav på en bra livsmedelsproduktion som vi har i vårt land. Detta finns inte redovisat i utskottets betänkande. Det är naturligt, eftersom avtalet i dess helhet inte har förelegat när vi i lagutskottet har behandlat ärendet. Men det är viktigt att också den frågan följs upp, så att vi har kvar den trygghet för våra livsmedel som vi i dag kan känna. Herr talman! Därmed yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det gläder mig att vi är överens om en så viktig sak som just livsmedlen. Det är riktigt som Bengt Kindbom säger att vi får en alltmer internationaliserad jordbruks och livsmedelspolitik. Importen av mat kommer att öka. I och med detta kommer också kraven på kunskap hos konsumenterna att öka. De får en helt annan valsituation. Det är bara upplysta, medvetna och kunniga konsumenter som kan vara en motvikt till den konkurrensutsatta marknaden. Just livsmedelsområdet är kanske det svåraste området. I det betänkande som behandlades före middagspausen fanns det ett förslag om att 5 Konsumentverket för att just användas till framför allt information på livsmedelsområdet. Det vore mycket lämpligt om en sådan organisation som Sveriges konsumentråd kunde få en framträdande roll när det gäller att få pengar från Konsumentverket, så att man kan gå ut till organisationerna på lokal nivå och fördjupa kunskaperna. Men jag tror att motionen med detta förslag avslogs.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

Herr talman! Kammaren har nu att debattera anslagsfrågan för Domstolsverket för kommande budgetår och i anslutning till det ett antal motioner med olika frågor som sammanhänger med domstolarnas verksamhet. Inledningsvis konstaterar jag att det som i flera år skrivits om Domstolsväsendet, nämligen att arbetsläget är ansträngt, gäller dess värre alltfort. Domstolarna har en besvärlig arbetssituation. I de allra flesta fall kan man notera ett ökat antal ärenden. De s.k. balanserna ökar. Från ingendera parten -- om jag får uttrycka mig på det sättet om de båda blocken -- handlar det om några yrkanden om anslagsäskanden med siktet att tillföra domstolarna mer pengar på grund av deras arbetsbörda. Från den socialdemokratiska gruppens sida har vi gjort ett antal reservationer. I vår första reservation, reservation 2 i betänkandet, tas Domstolsverkets styrelsesammansättning upp till diskussion. Jag yrkar bifall till reservation 2. Från oppositionens sida, i samband med att Domstolsverket omorganiserades, har vi fört fram att vi vill ha den sammansättning av med folk från domstolarna och med ett par personer som kan sägas representera allmänintresset. Domstolsverkets organisation blev det majoritet för ordningen att ledamöterna i Domstolsverkets styrelse i huvudsak skall rekryteras bland dem som är verksamma inom domstolarna. De skall dessutom vara domare. Det är det främsta kriteriet. Det är inte alldeles enkelt att förstå vilka tankar som döljer sig bakom detta. Men jag kan inte värja mig för tanken att det finns någon idé om att domstolarna inte skall ha kontakten med allmänheten, utan att det i stället skall bli ett slags domstolsvärld utanför det som normalt gäller i statliga verk och myndigheter där man har en sedvanlig styrelse. I fortsättningen kan det kanske bli ett rådgivande organ, dvs. en kontaktmöjlighet. Vi socialdemokrater anser att resonemanget när det gäller vår principiella syn, dvs. att allmänintresset skall vara representerat i Domstolsverkets styrelse, alltjämt har bärighet. Vi yrkar därför bifall till vår reservation som innebär ett tillkännagivande till regeringen. I detta sammanhang vill jag också beröra de fackliga representanterna i styrelsen. Vi anser att det är av stor betydelse att de inom verkets område verksamma fackliga organen har möjlighet att vara representerade i styrelsen. Den fackliga medverkan i styrelsen sattes det punkt för i samband med att styrelsens sammansättning ändrades. Jag ställde då frågan till utskottets ordförande Britta Bjelle, som inte är här nu, varför det var så viktigt att fösa ut de fackliga representanterna ur Domstolsverkets styrelse. Samma resonemang kan också föras beträffande Tjänsteförslagsnämnden, reservation 3 Det kan vara intressant att konstatera att Britta Bjelle så sent som 1992 motionerade om att det skulle införas en tjänsteförslagsnämnd inom polisväsendet. Motiveringen då var -- bortsett från en del organisatoriska administrativa frågor -- att man skulle få mer facklig representation i rekryteringsprocessen när det gällde vissa chefer inom polisväsendet, om man införde en tjänsteförslagsnämnd lik den som då fanns inom domstolsväsendet. Frågan är vad det är som gjort att det blivit så viktigt att inte låta de fackliga representanterna eller företrädarna vara med i detta verks styrelse eller i andra verks styrelser. Möjligtvis kan företrädaren för majoriten ge svar på detta. Jag yrkar bifall till reservation 3. Något utförligt tänkte jag även beröra reservation Inledningsvis sade jag att det inte rådde någon oenighet om det. Men det gör det i den meningen att det finns en majoritet i utskottet för en ökning av anslaget till domstolarna på 10 miljoner kronor. Dessa 10 miljoner kronor skall användas för att man skall kunna avdöma de ekobrottsmål som vi räknar med kommer till stånd därför att insatserna mot ekobrottsligheten kan ökas på olika sätt. Visserligen motsatte sig företrädarna för regeringen i förra veckan denna anslagsökning. De säger att vi inte har råd, eller vilka nu argumenten är. Men förra veckan tillförde ju ändå riksdagens majoritet ytterligare pengar. Regeringen var sedan inte sen att någon dag efter tala om att ytterligare insatser skulle göras för ekobrottsbekämpandet. Verksamheten organiserades på det sätt som vi socialdemokrater föreslagit. Visserligen sades det ingenting om att mer pengar tillkommit. Men det var väl dessa ytterligare pengar som skulle användas. I analogi med detta kan jag tänka mig att det känns litet besvärligt för regeringsföreträdarna. Regeringen har ju nu gett ut en vitbok -- eller svartvit bok -- om ekobrottsligheten och sagt att så mycket skall göras. Men såvitt jag förstår skall regeringsföreträdaren här i kammaren yrka avslag på de 10 miljoner kronor som skulle kunna tillföras Domstolsverket för avdömande i den ökning av antalet ekobrottsmål som rimligen bör bli resultatet av de intensifierade ansträngningar som nu görs för att bekämpa ekobrottsligheten. Från riksdagsmajoritetens sida har regeringen ''tvingats på'' 128 miljoner kronor för insatser. I andra sammanhang har det blivit ett par hundra miljoner kronor inom skattebrottsområdet. Det är väl dessa pengar som regeringen nu skall använda när regeringen nu äntligen säger sig vilja prioritera bekämpandet av ekobrottsligheten. Det måste vara ganska svårt att få detta att gå ihop för företrädarna för regeringen. Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Reservation 6 handlar om renodling av domarrollen. Jag inskränker mig till att säga att det är beklagligt att regeringen inte utnyttjar de möjligheter som finns till en renodling av domarrollen, för att öka kapaciteten i dömandet och för att låta annan icke juristutbildad personal inom domstolarna ta över den större del av det arbete som de är kompetenta nog att klara. Om man kunde delegera i större omfattning till icke juristutbildad domstolspersonal skulle man frigöra resurser bland domarpersonalen och på så sätt öka avdömandet av målen. Det är viktigt med hänsyn till de ökande balanserna. Jag ber att få yrka bifall också till reservation 6.

Herr talman! Beträffande anslag till domstolsväsendet, som detta betänkande handlar om, har Ny demokrati föreslagit en 2-procentig nedskärning av anslaget, dvs. med 1 300 000 kr, detta för att ålägga Domstolsverket krav på produktivitet och effektivitet. Det skulle, enligt vår mening, vara lämpligt i samband med att en ny organisation och nya arbetsformer införs inom verket. Herr talman! I moderatmotionen Ju411 föreslås en utökning av Sollefteå domkrets, detta för att förstärka Sollefteå domkrets. Dessutom skulle kommuninvånarna i Ragunda, Ytterlännäs, Dal, Styrnäs och Torsåker få närmare till tingsrätten i Sollefteå. Likaså skulle Backe, Rossön och Hoting, som tidigare ingått i Sollefteå domkrets, kunna återföras dit. Vi inom Ny demokrati tycker att argumenten är försvarbara, därför att de som bor inom uppräknade församlingar skulle få närmare och därmed bättre service när de behöver besöka tingsrätten i olika ärenden. Hela Sverige skall leva, sades det i regeringsförklaringen hösten 1991. I det ingår väl att sörja för att närhet till myndigheter och service bör prioriteras i Norrlands inland. Ett enigt justitieutskott anser ju att de skäl för inskrivningsmyndigheternas knytande till domstolarna som anfördes 1972 i princip alltjämt har bärighet. De skall alltså finnas kvar vid tingsrätten i Sollefteå. Dessa tankegångar är inte nya, utan delar av denna uppfattning framfördes i Domstolskommitténs betänkande, Ny domkretsindelning för underrätterna 1967. De tankegångarna skulle man kanske kunna aktualisera igen. Herr talman! Ny demokrati föreslår återigen en försöksverksamhet med en särskild ungdomsdomstol. Tyvärr har utskottsmajoriteten inte förstått vad det handlar om, när man i sin motivering säger att brottmålsprocessen, i likhet med andra processer, ställer särskilda krav på aktörerna. Självklart är det så -- jag delar den åsikten. Men idén med ungdomsdomstolen är att granska tonårsbrott innan de når tingsrätten. En insiktsfull ungdomsdomstol skulle sannolikt få många ungdomar att avstå från vidare kriminalitet. I denna lekmannadomstol skulle exempelvis ungdomar tjänstgöra som domare, åklagare och försvarare. En annan modell skulle kunna vara att komplettera domstolen med barn och ungdomsexperter och att förundersökningen skulle omfatta en psykosocial bakgrund, för att utreda bakomliggande orsaker. Idén har framförts och presenterats för den socialdemokratiske justitieministern Sten Wickbom i slutet på 80-talet. Det är synd att nuvarande regering och dess justitieminister är så kallsinniga till att hitta nya och fräscha metoder för att försöka lösa den alltmer tilltagande ungdomskriminaliteten. Jag vet att många engagerade människor i Malmö har arbetat med dessa idéer. Det skulle vara angeläget att just Malmö, med den svårartade segregering som finns där, fick bli försöksort för en sådan här verksamhet. Tyvärr är även denna regering, liksom den tidigare, så stockkonservativ att den inte kan se värdet av förändringar och idéer för att komma till tals med ungdomskriminalitet. Det är ett problem som oroar alla, men där ledande politiker inte kan vidga vyerna och pröva något nytt. Det är inte att undra på att svensk ungdom är måttligt intresserad av politik. Jag skulle vilja komplettera det som Göran Magnusson sade beträffande att oppositionen fick majoritet för att tillföra domstolarna ytterligare 10 miljoner kronor för satsningar mot ekobrott. Det är ju bra att oppositionen tillför pengar på angelägna områden och att regeringen vill ta åt sig äran av det -- då är beslutet rätt fattat. Det är inte något nytt. Oppositionen beslutade häromåret om en finanspolis, som regeringen sedan försökte ta åt sig äran av.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till alla moment i utskottets hemställan, utom mom. 7, där jag yrkar bifall till reservation 5. Beträffande övriga reservationer yrkar jag alltså avslag. Skälet till att utskottsmajoriteten inte vill minska anslaget till Domstolsverket, vilket Ny demokratis företrädare vill göra i reservation 1, är att regeringen nyligen har gett verket i uppdrag att utforma förslag till ny organisation, innebärande största möjliga decentralisering till domstolarna av de löpande arbetsuppgifterna. Att i det läget skära ned på medelstilldelningen är oklokt. Det är bättre att avvakta de förväntade positiva effekterna av den tänkta decentraliseringen. utskottsbetänkandet 1993/94:JuU10 behandlas båda dessa frågor. Riksdagen har alltså helt nyligen ställt sig bakom ett utskottsbetänkande som i dessa avseenden sammanfaller med vad utskottsmajoriteten anför i det betänkande som vi nu behandlar. Det vore klart olämpligt att komma med nya regler flera gånger per år. Detta är i varje fall mitt främsta skäl för att gå på majoritetslinjen. Sollefteå tingsrätt. Eftersom det inte synes vara aktuellt med några nedläggningar av de mindre tingsrätterna -- frågan behandlades som bekant så sent som förra året i anledning av ett antal motioner -- saknas motiv för bifall till förslaget. I reservation 6 dras en lans för renodling av domarrollen. När det gäller hovrätterna har en del ändringar införts i hovrättsinstruktionen, som innebär möjlighet att delegera vissa beslut som är under beredning till fiskaler, fiskalaspiranter och domstolsbiträden. För övriga domstolar finns det anledning att avvakta pågående reformarbete till följd av Domstolsutredningens förslag, som kan komma att få stor betydelse för arbetsformerna. I det rådande beredningsläget tycker jag, som utskottsmajoriteten, inte att det är nödvändigt med något uttalande av riksdagen. Utskottet har inte gått ifrån sin negativa inställning till förslaget, som också kom till uttryck så sent som i höstas. Utskottsmajoriteten ansåg då, som nu, att det inte kan komma i fråga, särskilt inte i ungdomsmål, att frångå kravet på utbildning och kompetens hos aktörerna i brottmålsprocessen eller andra processer. Det är det förslag som har lagts fram och som har behandlats. Nu talar Karl Gustaf Sjödin om att det inte skulle röra sig om riktiga domare, utan om en försöksverksamhet utan någon rättsverkan. Det är nya argument för ett nytt förslag, med någon sorts övningsverksamhet för ungdomar. Om det är det som Karl Gustaf Sjödin menar, förstår jag över huvud taget inte varför han motionerar i riksdagen. Om sociala myndigheter, skolor och andra skulle vilja ordna en sådan här övningsaktivitet finns det, såvitt jag förstår, ingen lag som hindrar det. Det kanske t.o.m. kan vara positivt att lära ungdomar litet grand om vad lagar och förordningar innehåller. Men i den skepnad som förslaget har lagts fram här finns det inget annat än avslag som är lämpligt. Domstolarna tilldelas enligt regeringens proposition 2 533 888 000 kr, dvs. två och en halv miljard. Utskottsmajoriteten plussar på med 10 I reservation 5 redovisar företrädarna för regeringspartierna i utskottet skäl för att det bör räcka med regeringens förslag. Av de skälen yrkar jag bifall till reservation nr 5. Göran Magnusson var i sitt anförande för en stund sedan ganska generös. Han talade för de 10 miljonerna. Han ville också ha beröm för först 178 miljoner och sedan 200 miljoner. Det är uppenbart att socialdemokraterna har gott om pengar, och det får vi väl vara tacksamma för! Till sist, herr talman, vill jag meddela att jag med stor tillfredsställelse kommer att delta när kammaren avslår ett antal motioner angående inskrivningsväsendet m.m. Jag är själv en av dem som har motionerat. Skälet till att jag ändå med glädje avslår min egen och andras motioner i det aktuella ärendet är att ett befarat förslag från regeringen angående inskrivningsväsendet aldrig kom till riksdagen. Detta faktum utgör grund för ett gott betyg för de ansvariga inom regeringen. Till sist: Av ett utdelat rättelseblad framgår det riktiga datumet för justeringen av betänkandet, nämligen den 12 april och inte den 29 april, som ännu inte har inträffat.

Herr talman! Jag glömde yrka bifall till reservationerna 4 och 7 i betänkandet. Jag ber att få göra det nu. Det är riktigt att ungdomsdomstolen inte är någon riktig domstol, men jag har framfört förslaget eftersom man söker efter lösningar för att komma åt ungdomskriminaliteten. Det här är en idé som i dag är ungefär sju år gammal. Det är ingenting nytt, och det är många som har velat pröva det här. Det är synd att den idén avfärdas. Jag tycker faktiskt att politiker i ledande ställning skall göra allt för att underlätta för dem som vill ändra på attityder och moral i stället för att slå ned på det och säga att man funderar i andra banor. Det här förslaget har framförts till den föregående regeringen, och det har framförts till Gun Hellsvik, som kommer från Skåne, men alla har varit ganska kallsinniga. Det tycker jag är synd -- man måste vara positivt inställd till alla förändringar på det här området. Även om detta inte är en domstol i egentlig bemärkelse skulle det vara ett sätt att försöka intressera andra och även ungdomar för moral och etikfrågor och frågor som gäller kriminalitet. Det är bara att beklaga att inte nuvarande regering och dess justitieminister eller utskottets majoritet förstår värdet av detta.
Herr talman! Karl Gustaf Sjödin fortsätter att tala om två olika saker, och det gör det litet svårt att föra en diskussion. När det gäller förslaget som är väckt i en motion och som även återfinns i reservationen vill jag upprepa att det inte finns någon annan möjlighet än att avslå det. När det gäller ett allmänt resonemang om åtgärder som kan vidtas för att öka kunskapen om lagar och förordningar, om efterlevnad, rättssystem och annat vill jag bara upprepa vad jag sade tidigare: Det är säkert lovvärt och kan göras till föremål för många olika organisationers verksamhet. Jag finner inte något som helst hinder för det i den lagstiftning som gäller -- det är bara att önska Karl Gustaf Sjödin lycka till i det fortsatta propagandaarbetet.